Herr talman! Vi skulle här diskutera forskning och utveckling, och det har vi nu också gjort under lång tid. Sivert Anderssons anförande innehöll kanske litet mera av politiska deklarationer, även om han tog upp reservationerna i utskottsbetänkandet, vilka jag också tidigare har behandlat. När det gäller de enskilda uppfinnarnas problem är det trots allt så att man av STU:s redovisning för uppfinnarstödet inte kan få någon klar bild. Eftersom jag har någon erfarenhet av statens utvecklingsfond vet jag att många av de projekt som kommer in inte är utvecklingsbara. Man kan alltså inte jämföra antalet inkomna ärenden och antalet beviljade anslag. Det är nämligen så, Sivert Andersson, att från statens utvecklingsfond, som jag har suttit i från början, har alla utvecklingsbara projekt som kommit från STU fått anslag. Nu säger Sivert Andersson att propositionen 111 ären flop. Den är ett bevis för den borgerliga regeringens oförmåga och ointresse när det gäller att stimulera utvecklingsbara enheter inom svensk industri, säger han. De problem som Sivert Andersson i sitt anförande lastar över på den nuvarande regeringen har, som jag sade tidigare, inte kommit fram över en natt. Det är klart att det är regeringens fel att man inte köper mekanisk massa i Mellaneuropa. Det är klart att det är regeringens fel att man inte köper svenska produkter i Mellaneuropa osv. Felet kan ju inte ligga på något annat ställe. Men problemen på forskningens och utvecklingens område har, som jag nyss sade, inte uppkommit över en natt. Ni har i regeringsställning haft en mängd möjligheter att stötta forskning och utveckling, men era förslag har varit väldigt blygsamma. Här föreslår vi en ökning av STU:s resurser med drygt 70 milj.kr. Det är en flop, anser Sivert Andersson. Från den utgångspunkten lönar det sig inte mycket att diskutera teknisk forskning och utveckling med honom.
Herr talman! Sven Andersson har en utomordentlig förmåga att lyssna illa och ouppmärksamt. Dessutom felciterade han. Det har han visat prov på här när han påstår att jag har sagt att det var propositionen om teknisk utveckling och forskning som var en flop. Nej, flopen var regeringens brist på handlande när det gällde Volvoaffären, och det är litet skillnad. Vad sedan gäller möjligheterna för de enskilda uppfinnarna att utveckla sig och det de håller på med, kan jag inte förstå hur det över huvud taget är möjligt för Sven Andersson att blanda ihop det med de ärenden som lämnar STU och går till utvecklingsbolaget. Vi vill med våra förslag få fram en bredare bas för och större möjligheter till att i vidare sammanhang kunna satsa på uppfinnare. Vi vill stötta dem i deras arbete på att få fram projekt som kan ge fler sysselsättningstillfällen här i landet. Det gäller att få fram produkter som människor verkligen efterfrågar och inte sådana som är utstampade på olika sätt. Här gäller det alltså att hänga med i den tekniska utvecklingen och i den utveckling som sker i samhället i övrigt. Därför förstår jag inte varför Sven Andersson hänvisar till att alla ärenden som har kommit från STU till utvecklingsbolaget har fått stöd. Det var inte fråga om det utan om enskilda forskares möjligheter att få arbeta med olika projekt. Sedan har jag inte sagt att det är regeringens fel att det inte går att sälja mekanisk massa, båtar och annat. Jag har tvärtom sagt att man inte kan lasta regeringen för allting. Jag uttryckte mig ungefär så här: Det finns faktorer utanför regeringens kontroll som har påverkat det här. Det är någonting som man naturligtvis inte kan lasta den nu sittande regeringen för, men regeringen har bedrivit en politik som har gått direkt emot löntagarintressena. Detta har den gjort konsekvent, och det är bara att konstatera att det är på det viset den borgerliga politiken fungerar.
Herr talman! Sivert Andersson beskyllde mig för att lyssna dåligt. Jag skall inte beskylla honom för att lyssna dåligt utan kanske för att citera mig fel. Jag sade att en uppfinnare går först till STU. Det är det vanliga. Där får han sin idé testad. Han behöver inte ta fram några ritningar. Det kan räcka med ett samtal, och han kan rita en skiss. När den processen är klar och han kommer fram till produkten, då kommer han till statens utvecklingsfond. Sådant är själva systemet. Jag vill tillägga att de enskilda uppfinnarna i det föreliggande förslaget får 20 milj.kr., dvs. 6 miljoner mer än förra året. Men detta är inget tak, utan man har under hela innovationsprocessen möjlighet att få stöd från olika delprogram som STU har. I det avseendet är det väsentligt mycket bättre än det varit tidigare. Sedan sade Sivert Andersson att han inte har anklagat regeringen för att man inte kan sälja osv. Men det måste trots allt finnas ett samband, när Sivert Andersson står här i kammaren och talar om hur eländigt arbetsmarknadspolitiken har bedrivits här i landet — så och så många sysselsättningstillfällen har försvunnit från industrin. Det måste väl finnas något samband mellan detta och att industrin så att säga har gått på sparlåga under ett par år.
Herr talman! Sven Andersson var ouppmärksam igen. Jämförelsen gällde de löften som i vart fall ett av regeringspartierna förde fram i valrörelsen. Man lovade 400 000 nya jobb, varav 250 000 skulle vara i tillverkningsindustrin, men utvecklingen har blivit den att antalet sysselsatta har minskat med 89 000. Det är den jämförelsen jag gör, och det kan väl inte vara förmätet att påminna herrarna om vad som fördes fram i valrörelsen. Vad gäller handläggningen av uppfinnarärendena inom STU så är det faktiskt på det sättet att för att man över huvud taget skall få fram vettiga projekt att satsa på måste man ha en bred bas för satsningen, och det är där jag menar att det måste ges stimulans. Det är därför vi har fört fram våra krav i en motion och därav reservationerna. Jag vet mycket väl, eftersom jag sitter som uppfinnarnämndens ordförande inom STU, på vilket sätt man handlägger uppfinnarärendena i det här sammanhanget. Det behövs en bred satsning för att de många människor som arbetar på det här området skall kunna komma fram med sina idéer och uppslag. För att det skall kunna bli något resultat, Sven Andersson, måste de ha möjlighet att arbeta i lugn och ro under någorlunda hyggliga ekonomiska förhållanden. Så enkelt är det.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 54 behandlas bl.a. den socialdemokratiska partimotionen 1456, i vilken föreslås riktlinjer för förbättrat stöd till företagens forskningsoch utvecklingskostnader genom avdrag vid beskattningen och i vissa fall genom bidrag. Motionen upptar vidare förslag till finansiering av föreslagna åtgärder genom höjning av den statliga inkomstskatten för aktiebolag från 40 till 45 96 och för ekonomiska föreningar från 32 till 36 96. I vår partimotion 1640 om näringspolitiken redovisas de skäl som talar för behovet av en ökad forskningsoch utvecklingsverksamhet inom industrin. Mina partikamrater i näringsutskottet har framfört tungt vägande argument för ytterligare insatser vad gäller statligt stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Jag kan således för tids vinnande avstå från att upprepa de argumenten. Det var argument som också motiverar ett bifall till de socialdemokratiska motionsförslag som vi har haft att behandla i skatteutskottet. Rätten att göra avdrag för kostnader för forskning och utvecklingsarbete i inkomstkällorna jordbruksfastighet och rörelse infördes 1970. Avdragsrätten innebär i princip att samtliga företag inom såväl industri, handel och hantverk som jordoch skogsbruk får göra avdrag för kostnader för forskning inriktad på att lösa speciella praktiska problem för företaget och till s.k. grundforskning. För att sådan avdragsrätt skall föreligga förutsätts emellertid att forskningsarbetet har eller kan antas få betydelse för den skattskyldiges verksamhet. Bestämmelserna ger också regeringen rätt att besluta om att bidrag som utbetalats för forskning eller utvecklingsarbete till vissa institutioner skall vara avdragsgilla. För att tillskapa ytterligare stimulans till forskningsoch utvecklingsarbete inom industrin kompletterades dessa bestämmelser år 1975 genom införandet av ett särskilt avdrag, att tillämpas under åren 1973-1980. Det avdraget skall uttas i form av dels ett basavdrag som svarar mot 10 96 av under året nedlagda totala forskningsoch utvecklingskostnader, dels ett ökningsavdrag som utgår med 20 96 av den ökning av forskningsoch utvecklingskostnaderna som skett jämfört med föregående års motsvarande kostnader. Avdrag enligt dessa regler medges således utöver omkostnadsavdrag enligt 1970 års bestämmelser och vid taxering till statlig inkomstskatt. Av propositionen 1977/78:111, som näringsutskottet behandlar i sitt betänkande, framgår att riksrevisionsverket har gjort en utvärdering av det särskilda forskningsavdragets storlek och effekter. Den undersökningen har tydligen föranlett föredragande statsrådet att i propositionen påpeka att det nu finns skäl att göra en översyn av det särskilda forskningsavdraget. Den frågan berörde också industriminister Nils Åsling i sitt inlägg och påpekade att man rimligen bör avvakta denna översyn. Herr Åsling menade också att företagsskatteberedningens förslag, som i dag är ute på remiss, kommer att föranleda att en proposition framläggs till hösten samt att vi därför bör avvakta vad den kan ge som kan skapa ytterligare förutsättningar vad gäller företagens avdrag för forskningsoch utvecklingsarbete. Jag kan hålla med herr Åsling om att grundprincipen är riktig, alltså att man normalt sett bör avvakta pågående översyn eller utredning. Men om man ser på de förutsättningar som finns för ändringar i företagens möjligheter till avdrag, så kan man rätt snart konstatera — i vart fall då det gäller företagsskatteberedningens förslag — att vi har kvar det direkta statliga stödet. Vi har de avdragsregler som vi nu debatterar, och vi har investeringsfonden. Där skulle man då kunna tänka sig att göra sådana ändringar som innebär att man i högre grad kan göra avsättningar för forskningsoch utvecklingsarbete. Men där är det angeläget att påpeka, att med de regler som i dag gäller undantas vissa företagsformer. Man undantar sålunda merparten av de mindre och medelstora företagen. Sedan bör det också påpekas — vilket företagsskatteberedningen är helt ense om —-att ett genomförande av en ändrad företagsbeskattning och alla de regler som däri ingår kommer att kräva övergångsbestämmelser. Det dröjer kanske två tre år innan man nått full effekt av möjligheterna för företagen att använda sig av de nya regler som eventuellt tillkommer. Och det är i den situationen som vi menar att man kan få en snabb effekt om man utvidgar de avdragsregler som i dag gäller. Detta har också omvittnats här av Lennart Pettersson, som i det stycket åberopade en skrivelse från Industriförbundet. Eftersom vi anser det vara mycket angeläget att skapa ytterligare förutsättningar, tycker vi att det är rimligt att man inför de här nya avdragsoch bidragsbestämmelserna. Skatteutskottets majoritet instämmer i vår uppfattning att forskningsoch utvecklingsarbete bör främjas. Man hänvisar emellertid bl.a. till att detta är en fråga som i första hand bör bedömas av utbildningsoch näringsutskottet. Av nu framlagda betänkanden och dagens debatt framgår helt klart att den borgerliga majoriteten inte är beredd att tillstyrka de särskilda insatser som enligt vårt förmenande måste anses nödvändiga för att öka forskningsoch utvecklingsarbetet. Vår uppfattning är, som jag tidigare påpekat, att det inte finns någon anledning att t.ex. avvakta beslutet om förbättring av avdragsoch tillkommande bidragsbestämmelser till dess vi fått fram resultatet av den översyn som förordas i proposition nr 111. Avdragssystemet fungerar redan och en förbättring skulle säkerligen ge omedelbar effekt. Vi föreslår således ett extra stimulansavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt under en treårsperiod, så att basavdraget fördubblas till 20 26 och ett ökningsavdrag medges med 100 96 av de kostnader som överstiger den genomsnittliga nivån under 1976 och 1977.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

Herr talman! Curt Boström har mycket noggrant redogjort för såväl de nuvarande reglerna som vad den motion som ligger till grund för reservationen innehåller, och därför skall jag inte upprepa detta. Jag vill här klart säga att utskottet i sin helhet instämmer med motionärerna i att det är angeläget att man främjar forskning och utvecklingsarbete. Samtidigt vill jag understryka att stöd till forskning och utvecklingsarbete utgår inte bara via stimulansavdrag vid beskattning utan också genom direkt statligt stöd. Detta har vi fått lyssna till tidigare i dag. Såväl i propositionen 111 som i näringsutskottets betänkande nr 75 behandlas det statliga stödet till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, bl.a. åtgärder för att främja den tekniska förnyelsen inom industri och andra samhällssektorer. Av propositionen framgår också att chefen för budgetdepartementet har för avsikt att föranstalta om översyn av forskningsavdraget, och denna översyn kommer att omfatta även andra möjligheter att främja företagens innovationsverksamhet. Som framgår av det sagda stimuleras företagens forskningsoch utvecklingsarbete såväl genom statligt stöd som genom stimulansåtgärder via skattesystemet. Inte minst av denna anledning är det angeläget att en översyn kommer till stånd för att få den helhetssyn på stimulansåtgärderna som är nödvändig för att kunna bedöma vilka åtgärder som ytterligare bör vidtas. Därtill kommer, som också har berörts, att företagsskatteberedningens slutbetänkande nu remissbehandlats och att förslag från regeringen förmodligen snart kommer att framläggas. Utskottet anser därför att en närmare prövning av de i motionen framförda förslagen bör anstå i avvaktan på den tidigare nämnda översynen och kommande ställningstaganden till företagsskatteberedningens slutbetänkande. Betänkandet innehåller också ett förslag om höjning av den statliga inkomstskatten för aktiebolag från 40 till 45 96 och för ekonomiska föreningar från 32 till 36 96. I många år har jag hört socialdemokraterna mycket bestämt uttala att när en fråga är under utredning så bör man avvakta utredningens förslag innan förändringar vidtas. Man blir då något förvånad när det i reservationen yrkas på en ändring av företagsbeskattningen trots att vi nu har ett förslag som t.o.m. i det allra närmaste har remissbehandlats. Varför har man inte kunnat hålla fast vid den ståndpunkt som man tidigare så bestämt hävdat och avvakta resultatet av utredningsförslaget? I debatten i dag har den nuvarande regeringen kritiserats mycket hårt för att den satsar alltför litet på forskningsoch utvecklingsarbete. Som jag tidigare sagt är vi angelägna om att det görs stora insatser på detta område. Och när det riktas kritik mot att det satsats för litet hittills måste den kritiken främst riktas mot den förutvarande regeringen. Hade det stora intresse som visas i dagens debatt också visats ifrån socialdemokratiskt håll under de år de satt i regeringsställning hade situationen för det svenska näringslivet sannolikt varit betydligt gynnsammare i dag. Jag vill också beröra en fråga som Curt Boström tog upp i slutet av sitt anförande, där han betonade vikten av att medge bättre avdrag för kostnader för forskningsoch utvecklingsarbete. Oftast har man från socialdemokratiskt håll hävdat att bidragssystemet är det som borde tillämpas för att ge snabb effekt, och man har i regel ställt sig ganska negativ till att gå vägen via avdrag. Också här har det skett en sinnesändring. Men jag har den uppfattningen att man genom bidrag åstadkommer det snabbaste resultatet.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
Herr talman! Jag sade, Stig Josefson, att grundprincipen bör vara att avvakta utredningar. Men i det här fallet anser vi det vara angeläget att erbjuda företagarna möjligheter till ökat forskningsoch utvecklingsarbete, och bl.a. därför har vi valt den vägen — som vi nu behandlar inom skatteutskottet — att förändra och förbättra avdragsbestämmelserna. Företagsskatteberedningens förslag skulle ligga som underlag för en eventuell proposition till hösten. Men det kommer att ta sin tid innan avdragseller avsättningsmöjligheterna kan förändras så att det ger resultat för företagen, inte minst de mindre och medelstora. Därför har vi ansett att detta extra avdrag, liksom de bidrag vi föreslår, under den här treårsperioden skulle vara ett utomordentligt komplement för att snabbt få fram möjligheter för företagarna att satsa på forskning och teknisk utveckling. Det är grundorsaken till att vi ansett att vi här kan föreslå denna ändring utan att avvakta översynen.
Herr talman! Det är ganska komplicerat när en fråga på detta sätt är uppdelad på två utskott och där man i det ena behandlar avdragsreglerna och i det andra stimulansåtgärderna via bidrag. Jag fick intrycket att Curt Boström i princip håller fast vid uppfattningen att den väg som snabbast åstadkommer stimulans går via bidrag. Jag har inte för avsikt att gå in på den delen, men jag har fortfarande den uppfattningen att det är just den vägen man åstadkommer de snabbaste resultaten. Det kommer också att ske en höjning av bidragen genom det beslut som fattas i dag. Det finns en uttalat positiv inställning till dessa åtgärder, och jag anser att vi bidragsvägen har möjlighet att snabbast vinna de syften vi avsett.
Herr talman! Alldeles säkert missuppfattade herr Josefson mig. Jag är helt på det klara med att regler om direkta bidrag skulle ge effekt snabbare, men även här har ju våra förslag avvisats. Vårt förslag innebär bl.a. att man skulle införa bidrag. De sju reservationerna vid näringsutskottets betänkande har ju också avstyrkts. Ni har över huvud taget inte ställt er bakom våra förslag till förbättringar, vilket är att beklaga i en situation där företagen är i mycket stort behov av hjälp för att kunna klara forskning och utveckling.
Herr talman! När jag ser de krav som här ställs på en ökning av anslagen till denna verksamhet, anser jag för min del att det är nödvändigt att göra en noggrann bedömning av hur ytterligare stimulansåtgärder skall utformas.Socialdemokraterna ställer ju i dag mycket stora krav, jämfört med de åtgärder som socialdemokraterna vidtog under den tid de innehade regeringsmakten.

Herr talman! Bland de motioner som behandlats i näringsutskottets betänkande nr 75 återfinns en motion, nr 1293, som väcktes under den allmänna motionstiden av mig och några partikamrater på Östgötabänken. I den motionen föreslås att ett s.k. produktutvecklingscentrum snarast möjligt inrättas i Linköping. Jag kan kanske tillägga att denna fråga tidigare har varit föremål för uppmärksamhet i riksdagen. Till motionen finns fogad en promemoria, utarbetad av arbetsgruppen för bevakning av sysselsättningsfrågor i Linköping. I promemorian lämnas en utförlig redovisning av dels behovet av ifrågavarande verksamhet, dels hur densamma bör vara organiserad. Vidare lämnas uppgift om vad man i första hand bär ägna sig åt. Riksdagen har under de senaste veckorna i olika sammanhang behandlat frågor som ligger mycket nära den som vi nu behandlar. Jag vill särskilt erinra om utbildningsutskottets betänkande rörande högre utbildning och forskning, vilket behandlades i förra veckan. Av såväl betänkanden som riksdagsdebatt kan man dra den slutsatsen att det råder en bred uppslutning kring värdet och nödvändigheten av en utbyggnad av forskningsverksamheten. Den fråga vi just nu behandlar kan sägas vara en praktisk utlöpare, en konkret verksamhet i syfte att nyttiggöra vunna forskningsresultat. Uppfinnares idéer måste kunna utvecklas i ett fruktbart samarbete mellan uppfinnarna själva och olika slag av tekniker och skickliga yrkesarbetare. Som vi framhåller i motionen står det helt klart att vårt lands möjligheter att också i framtiden kunna hävda sin position och därmed skapa förutsättningar för trygghet och utveckling måste baseras på fortsatta teknologiska framsteg. Att statsmakternas handlande härvidlag är av avgörande betydelse står förhoppningsvis klart för de flesta. Från motionärernas sida är vi naturligtvis på det klara med att det av oss framförda förslaget måste ses som ett led i en rad av åtgärder för att främja utveckling och sysselsättning. Inte desto mindre vill vi hävda att verksamheten kan bli av mycket stor betydelse. Särskilt de företag som på grund av begränsade egna resurser inte kan fullfölja s.k. innovationer måste naturligtvis kunna dra stor nytta av ett s.k. produktutvecklingscentrum. Till detta kan läggas att det i en tid av fortgående strukturförändringar framstår såsom dubbelt angeläget att främja framtagande av olika slag av produkter, som kan både skapa sysselsättning och bli till nytta i samhället. Jag nämnde inledningsvis att riksdagen i flera sammanhang har diskuterat frågor, som har med fortsatt utveckling, tekniskt och i övrigt, att göra. Inte minst de aktuella strukturproblemen ger oss anledning att allvarligt överväga olika slag av praktiska åtgärder. Från socialdemokratisk sida har vi väckt flera förslag både här i riksdagen och i ett pågående programarbete inför framtiden. Jag vill särskilt påminna om det mycket vittsyftande program som har tagits fram av en arbetsgrupp inom det socialdemokratiska partiet, ledd av Ingemund Bengtsson. Detta program har f. ö. varit föremål för uppmärksamhet tidigare under dagens debatt. Det blir säkert anledning att återkomma till det programmet. Vi måste tyvärr konstatera att ett mycket stort antal arbetstillfällen — siffran har angivits till ca 70 000 — försvinner inom industrin under innevarande år. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har denna siffra blivit allt högre. Stor risk föreligger för att flera vad man skulle kunna kalla framtidsindustrier förlorar sin ställning och därmed möjligheten att bereda arbete för framtiden. När jag talar om framtidsindustrier vill jag såsom exempel nämna byggmateriel, mineralområdet, aluminium, petrokemi och data. Kanske vågar jag också tillägga kärnkraftsindustrin. Som exempel på andra områden, som kräver ökad satsning på forskning och därefter följande utvecklingsarbete, vill jag nämna olika slag av teknologi som hör hemma på samhällsområdet i vidaste mening. Jag tänker på miljövården, olika alternativa energisystem, kollektivtrafiken, insatser på hälsooch sjukvårdsområdet och liknande. Det ligger särskilt nära till hands att peka på dessa områden, eftersom olika slag av basresurser finns väl företrädda i Linköping och i Östergötland. Vad säger nu näringsutskottet med anledning av vår motion? På s. 18 i betänkandet behandlar utskottet motionen, och jag vill citera ett som jag anser ganska viktigt avsnitt av vad utskottet där säger: ”Arbetsmarknadssituationen i Linköpingsregionen motiverar särskilda åtgärder från samhällets sida. I propositionen föreslås en utbyggnad av kontaktsekreterarverksamheten i Linköping. Vidare påpekas att de regionala och lokala myndigheterna i Linköping har beslutat att — på liknande sätt som sker i Göteborg — bidra till produktutvecklingsservice. Föredraganden uttalar att det är naturligt att de båda kontaktsekreterarna i Linköping nära samverkar med de verksamheter som dessa myndigheter kan komma att besluta om och på uppdrag åtar sig projektledningstjänster av samma typ som de i Göteborg. Han tillägger att staten genom STU även i övrigt bör uppmuntra en intensifierad produktutvecklingsverksamhet vid företagen i Linköping.

Som alla känner till präglas regionen och särskilt Linköpings kommun av ett stort försvarsberoende. Jag tillhör inte dem som tar varje chans att ifrågasätta den formen av samhällsverksamhet. Inte desto mindre står det klart att försvarsverksamheten bl.a. av samhällsekonomiska skäl måste underkastas betydande restriktioner. Detsamma torde f. ö. bli förhållandet med försvarsindustrin. Å andra sidan representerar dessa verksamheter en värdefull teknikoch yrkespotential, som naturligtvis måste tillvaratas. Bl. a. är det insikten om detta som ligger bakom motionsframstöten. Jag räknar med att utskottet delar motionärernas uppfattning. Vidare vill jag understryka vad som anförs från utskottets sida, då det skriver: ”Mot denna bakgrund räknar utskottet med att den produktutvecklingsverksamhet som nu byggs ut i Linköping får samma stöd från staten som lämnas till produktutvecklingscentret i Göteborg. Motionärernas önskemål synes i stort vara tillgodosett.” Då min tilltro till dagens regering inte är alltför utpräglad vill jag uttolka utskottets skrivning positivt, dvs. på det sättet att skrivningen kommer att föranleda praktiska åtgärder. Vidare skulle jag gärna vilja att utskottets talesman lämnade ett ytterligare klarläggande. Jag riktar därför en fråga till utskottets företrädare: Kan man räkna med att den i motionen föreslagna verksamheten nu kommer att erhålla erforderliga resurser? Dagens situation lämnar rätt mycket övrigt att önska, inte minst i fråga om ekonomiska resurser. Av en skrivelse, som nyligen gått till regeringen från den arbetsgrupp som redan finns, framgår att risk förefinns att den pågående verksamheten inte kan fullföljas på grund av brist på pengar. Jag utgår från att dagens beslut kommer att garantera att vi nu kan se fram emot att verksamheten skulle kunna fullföljas enligt det förslag som framförts i motionen. Jag nämnde tidigare de risker för arbete och sysselsättning som försvarsberoendet innebär. Jag vill tillägga att staten-riksdagen måste anses ha ett särskilt ansvar när det gäller att klara en fortgående omstrukturering. Med detta har jag inte sagt att detta ansvar skulle vara mindre uttalat i andra liknande sammanhang. Jag vill upprepa den redan ställda frågan: Kan man räkna med att den i motionen föreslagna verksamheten nu kommer att erhålla erforderliga resurser? Jag hoppas någon av utskottets ledamöter är beredd att ge ett klarläggande svar.
Herr talman! Jag fick en direkt fråga av Lars Henrikson. Han frågar om man med utskottets skrivning kan räkna med att produktutvecklingscentret verkligen kommer till stånd. Utskottet skriver positivt. Det förutsätter att verksamheten byggs ut. STU har, som utskottet skriver och som departementschefen också sagt, möjligheter att lägga ut jobb till Linköping, eftersom man har potentiella resurser vad gäller människor som besitter högt avancerade teknologiska kunskaper. Jag förutsätter — och kan inte göra annat — att utvecklingen kommer att bli sådan att allt flera resurser och uppdrag kommer att styras till Linköping. År 1976 tog riksdagen ett beslut av denna typ just när det gällde kreativa centra, innebärande att man skall ha möjlighet att utnyttja de befintliga resurserna. Det kanske inte var precis så, men jag förutsätter — mera kan jag inte göra — att man måste satsa hårdare på Linköping, eftersom, som Lars Henrikson sade, man måste räkna med en krympande försvarsindustri. Då måste man ta vara på de kunniga människor som finns på orten.
Herr talman! Att jag velat i någon mån pressa utskottets talesman på ytterligare besked harsin grund i den omständigheten, att vi mycket ingående diskuterat Linköpingsregionen och förhållandena för försvarsindustrin i det området. När man nu kommer med önskemål om att de resurser som finns i området skall tillvaratas menar jag, att det är nödvändigt att denna verksamhet byggs upp nu, så att inte ett dröjsmål förorsakas, vilket kan komma att innebära att betydande resurser spolieras. Detta är alltså skälet till att jag velat få ett klarläggande av utskottets talesman. Jag tolkar det som Sven Andersson i Örebro nu har sagt som i hög grad positivt, och jag hoppas att det är ägnat att föra frågan till en lösning.

Herr talman! Jag har anmält mig som talare i efterhand, och detta av två skäl: dels i anledning av att jag tillsammans med några andra ledamöter har avgett en motion, nr 1848, som behandlas i det nu aktuella näringsutskottets betänkande nr 75, dels beroende på att denna motion har tillkommit i nära samarbete med en speciell stålforskningsgrupp, som bildats av de anställdas organisationer inom stålindustrin. Dessa har efter att ha läst betänkandet ansett att vissa delar av det - de som berör vår motion — bör något kommenteras. I vår motion har vi aktualiserat vad vi anser vara uppenbara brister i forskning och teknisk utveckling inom stålindustrin. Vi avslutar motionen med en hemställan om ett tillkännagivande av dess innehåll till regeringen. Utskottet avstyrker motionen men har, som det brukar heta på riksdagsspråk, gett den en välvillig skrivning. Denna välvilja kan sägas vara av den kända Kulneffmentaliteten — ”han kysste och han slog ihjäl/ med samma varma själ” Ett av våra främsta motionskrav var att de fackliga organisationerna skulle få större inflytande på forskningsfrågorna än de har i dag. Det har framstått som mer och mer angeläget, särskilt inom stålindustrin, att de anställda blir informerade och att de även sanktionerar pågående strukturförändringar som i dag är aktuella. Alla torde vara överens om att vår stålindustris utsikter i framtiden ligger i möjligheterna till nyskapande av produkter. Självfallet är det därför av stort värde att de fackliga organisationernas representanter får lagfäst rätt att sitta med i beslutande forskningsorgan, sådana som STU. I dag får emellertid de fackliga organisationerna finna sig i att stå utanför STU:s beslutsrum, där dock arbetsgivarna är representerade. Fackliga represen tanter finns visserligen med i olika beredningsgrupper, men det är inte detsamma som att de har rätt att vara med om att fatta definitiva beslut. Det skulle därför vara bra om jag av utskottsmajoritetens företrädare kunde få veta, om texten i utskottsbetänkandets här nämnda avsnitt innebär att de fackliga organisationerna skall ha samma beskurna rätt som nu även när det gäller framtida avgörande forskningsbeslut. Herr talman! Vi tar i vår motion upp de fackliga organisationernas hela synsätt på behovet av forskningsinsatser för stålindustrin. Jag har nu inte tid att gå in på alla dessa olika delar, men jag vill ändå yttra mig över den del av betänkandet där man som ett delsvar på vår motion hänvisar till tidigare beslut med anledning av propositioner om handelsstålet och specialstålet. Vi angav, herr talman, som motivering för vår motion att vi ansåg det nödvändigt att skriva motionen, eftersom frågan om teknisk forskning och utveckling berörts endast ytligt i betänkandet och den proposition som utskottet hänvisar till. Det kan givetvis tyckas att vi nu kraftfullt satsar på forskning och utveckling, men ser man till de stora behov som föreligger inom stålindustrin, framstår det som uppenbart att de nu anvisade medlen är långt ifrån tillräckliga. Om jag inte är felunderrättad lägger bl.a. SSAB:s ledning i dag fram ett förslag till sin styrelse om nödvändiga strukturförändringar inom handelsstålsindustrin. Många jobb kommer att försvinna även inom andra företag genom de åtgärder som SSAB nu aviserar. Då måste vi kräva att SSAB medverkar till att skapa nya jobb genom nya produkter, som kan tillföras de orter som drabbas av personalreducering. Härtill behövs pengar av mycket stor volym. Detta kan kanske tillgodoses genom särskilda anslag senare, men det skulle ändå ha varit av värde om man redan nu kunde ha slagit fast ett forskningsprogram. Det som i propositionen sägs om att STU arbetar med en planeringsstudie är gott och väl, men tillsammans med detta långsiktiga program behövs också snabbare kortsiktiga insatser. Förhållandena är ju sådana att vi bara har veckor eller några månader på oss inom vissa produktområden om vi vill undvika att förlora även vår hemmamarknad till utländska konkurrenter. Herr talman! Jag vill inte vad gäller vårt motionsyrkande om tillkännagivande till regeringen frondera mot någon del av utskottet, eftersom jag räknar med att mitt inlägg skall ha klargjort att de anställda inom stålindustrin har både önskan och viljan att delta i den framtida stålforskningens utformning.

Herr talman! Jag skall inte besvära kammarens ledamöter så länge. Jag kan instämma i det mesta av vad Sven Andersson i Örebro har sagt i den här frågan. När det gäller hans inställning till statens utvecklingsfond är vi däremot inte överens. Riksdagens beslut hösten 1977 om regionalisering av medlen i statens utvecklingsfond har socialdemokraterna i utskottet haft svårt att acceptera. Därför har man i motionen 1850 krävt att verksamheten i utvecklingsfonden även efter den 30 juni 1978 skall bedrivas enligt nu gällande organisation och riktlinjer samt att riksdagen uttalar sig för att utvecklingsfonden från anslaget Bidrag till regionala utvecklingsfonder tillförs ett belopp som motsvarar det tillskott som utvecklingsfonden har erhållit under senare år. Socialdemokraterna har alltid haft stor tro, för att inte säga övertro, till centraldirigering. Det är därför ingen överraskning att man inte kan smälta den decentralisering som genomfördes genom tillskapandet av de regionala utvecklingsfonderna. Dess bättre finns det i landsting och primärkommuner många socialdemokrater, som uppskattar den genomförda decentraliseringen och som skulle bli väldigt ledsna om den socialdemokratiska reservationen 6 verkligen skulle bifallas av riksdagen. Det har uttryckts farhågor för att vissa ärenden skulle komma i kläm —-om man exempelvis driver tillverkning i ett annat län än där man är bosatt — och att de regionala fonderna skulle försvåra stora satsningar på en utvecklingsbar idé i någon region. Detta är felaktigt. Som framhölls när vi behandlade denna fråga föregående år finns det möjlighet att både genom STU och industridepartementet göra speciella satsningar. Därför finns det enligt utskottes mening inte något skäl för att ändra riksdagens beslut om regionalisering av utvecklingsfondens verksamhet. Därför avstyrker också utskottet det socialdemokratiska motionsyrkandet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 75 på alla punkter och avslag på de sju reservationer som fogats till betänkandet.

Herr talman! I anslutning till förslaget om ny taxeringsorganisation i första instans har jag tillsammans med Tommy Franzén väckt en motion med yrkandet att tiden för avlämnande av självdeklaration förlängs från den 15 februari till den 1 mars. I skatteutskottets betänkande står att vi begärt en . förlängning till den 31 mars, vilket vi alltså inte gjort, och jag hoppas att utskottets ställningstagande inte beror på någon feluppfattning i detta avseende. Det är möjligt att ett utskottsbetänkande inte bör betecknas som ”goddag yxskaft”, men något däråt åstadkommer skatteutskottet. Man anser nämligen att motionens syfte kan tillgodoses genom att lokala skattemyn digheten medger anstånd i det enskilda fallet. Men då svarar man faktiskt på något annat än vad motionen syftar till. Vi har inte begärt att några enskilda fall skall prövas. Vi har begärt en generell förlängning av tiden för avlämnande av deklaration. Som särskilda skäl för detta yrkande har vi anfört att tiden mellan det datum när arbetsgivarens kontrolluppgift senast skall vara avlämnad och när deklarationen skall vara inne är alltför kort. Detta problem är särskilt påtagligt för människor som haft flera arbetsgivare under året liksom för det stigande antalet pensionärer som har inkomst vid sidan av folkpensionen, exempelvis ATP, och därför är deklarationsskyldiga. Det är kort tid för dem att klara av deklarationen, inte minst om de behöver hjälp med att upprätta den. Att begära anstånd i det enskilda fallet är naturligtvis inte någon lösning. Det borde vara fullt möjligt att generellt förlänga deklarationstiden, särskilt med tanke på att taxeringsnämndernas arbetsperiod förlängs från den 30 juni till den 30 november taxeringsåret. Jag är uppriktigt talat förvånad över skatteutskottets avoghet i denna fråga. Finns det ingen ledamot i utskottet som stött på problemet? Vet ni hur situationen är för exempelvis pensionärerna i deklarationstider? Jag beklagar att inte skatteutskottet tar tillfället i akt att i samband med en så pass omfattande förändring av taxeringsorganisationen också rätta till ett missförhållande som vållar stor irritation. Som motionär har jag inte övertygats av skatteutskottets skrivning och yrkar därför bifall till motionen 1966 om att deklarationstiden förlängs från den 15 februari till den I mars.

Herr talman! Jag kan i och för sig ge Nils Berndtson rätt i att det uppkommit ett fel på s. 61 i utskottets betänkande. Men på s. 53 är motionsyrkandet riktigt återgivet. Där står nämligen att ni i motionen begär att deklarationstiden skall utsträckas från den 15 februari till den 1 mars.

Därmed anser vi oss ha fog för uppfattningen att den nuvarande deklarationstiden, dvs. fram till den 15 februari, är mer än väl tillräcklig för att deklaranterna skall hinna göra i ordning sina deklarationer. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang passa på att tacka den nuvarande budgetministern för att han lagt fram den här propositionen, som ju i stort sett bygger på finansminister Strängs principproposition år 1975. Det betyder att vi i fortsättningen får en effektivare skatteorganisation. Vi tror också att det kan medverka till att vi i större utsträckning än tidigare upptäcker försök till skatteflykt. De socialdemokratiska motionärerna är också relativt nöjda med utskottets —- som man brukar säga — positiva skrivning vad gäller bankernas uppgifts skyldighet till de lokala skattemyndigheterna om ränteinkomster och kapitalinnehav. Om man nu, som utskottet gör, praktiskt taget beställer ett förslag från regeringen, blir det alltså jämställt i fråga om uppgiftsskyldighet mellan de inkomster man har av förvärvsarbete och de inkomster man har av det kapital som finns insatt på bankräkningar eller på andra konton. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Valter Kristenson säger att han räknar med att deklarationstiden mer än väl räcker till. Jag tycker att Valter Kristenson och andra i skatteutskottet dagarna före den 15 februari nästa år skall gå ut och undersöka hur bl.a. pensionärerna ser på detta. Utskottet talar om att man, då beaktansvärda skäl föreligger, kan få ansökan om anstånd med deklarationens avlämnande prövad genom den lokala skattemyndigheten. Jag menar att stora grupper av människor har beaktansvärda skäl och därför inte skall behöva behandlas som individuella fall, som tydligen utskottet menar. Jag förstår inte varför man skall krångla till det som kan förenklas. Varför skall den som har svårt att hinna deklarera i tid tvingas begära anstånd hos lokala skattemyndigheten? Varför inte förlänga deklarationstiden, så att alla hinner lämna deklarationen i tid? Det är vad vi har begärt i vår motion.
Herr talman! De flesta pensionärer behöver inte deklarera. Möjligen blir under de närmaste åren ett något större antal pensionärer deklarationsskyldiga än som varit fallet de senaste åren. Men det är fortfarande inget skäl för att utsträcka tiden för deklarations avlämnande. Som jag sade kommer de deklarationsblanketter som skickas ut till de skattskyldiga i fortsättningen att få ett annat innehåll. Därmed underlättas deklarationsarbetet i betydande grad. Hittills har det inte varit många som blivit försenade med sina deklarationer, och det blir det nog inte i fortsättningen heller.
Herr talman! En förlängning av deklarationstiden innebär en allvarlig olägenhet. En sådan åtgärd skulle avsevärt reducera den förbättring av taxeringen som man syftar till. Det är ytterligt angeläget att taxeringsarbetet kommer i gång snabbt. Med 30 års erfarenhet som chef för en lokal skattemyndighet ber jag att få yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande.
Herr talman! Om man förlänger tiden för deklarationens avlämnande med 14 dagar och samtidigt förlänger taxeringsnämndernas arbetsperiod från den 30 juni till den 30 november, tror jag inte att motionärernas förslag på något sätt skulle äventyra taxeringsarbetet. Det vill jag gärna säga till herr Schött. Jag vill också än en gång påpeka att det finns vissa kategorier människor som har särskilt svårt att hinna deklarera i tid. Valter Kristenson nämnde att det blir fler pensionärer som får deklarationsplikt. På mindre orter kan det vara svårt att på kort tid finna någon som kan hjälpa till att upprätta deklarationen. Det vore enligt min mening en enkel åtgärd att förlänga deklarationstiden samtidigt som man förlänger tiden för taxeringsarbetet.
Herr talman! Nils Berndtson utgår ifrån att nuvarande ordning är tillfredsställande. Men så är ej fallet utan man behöver varje tänkbar förbättring i taxeringsarbetet och varje tänkbar förstärkning av taxeringsorganisationen. Den förlängning av taxeringsperioden som föreslagits är välbehövlig. Jag vill än en gång yrka bifall till skatteutskottets förslag.
Herr talman! Till herr Berndtson vill jag bara säga att förlängningen av taxeringsperioden är någonting som vi bör kunna vara överens om. Den åtgärden vidtas för att man skall kunna granska de svåra deklarationerna bättre. Man får längre tid på sig att upptäcka eventuella försök till skatteflykt. Det har ni väl ingenting emot, herr Berndtson?
Herr talman! Jag vill säga till både herr Schött och herr Kristenson att jag är överens med dem om förlängningen av taxeringsperioden. Vi har inte heller motionerat om något annat på den punkten. Men vi har funnit det rimligt att i samband med denna förändring vidta en åtgärd som skulle underlätta för stora grupper av deklarationsskyldiga.

Herr talman! Den proposition om åtgärder mot narkotikamissbruk som riksdagen nu skall behandla är viktig av flera skäl. Jag skall här nämna några. Regeringen för i propositionen fram en rad konkreta och viktiga åtgärder föratt skärpa kampen mot narkotikamissbruket. Vissa insatser redovisas som redan har beslutats av regeringen, som starkt har känt behovet av att handla snabbt. Propositionen ger ett klart uttryck åt regeringens grundsyn på narkotikafrågorna. Där sägs att grundvalen för kampen mot narkotikamissbruket måste vara att samhället inte kan godta något annat bruk av narkotika än det som är medicinskt motiverat. Allt annat bruk är missbruk och måste med kraft bekämpas. Den grundinställningen delas av ett enigt socialutskott. I propositionen framhävs också klart att kampen mot narkotikamissbruket måste spänna över alla delar av samhällslivet. Det krävs ett väl utbyggt internationellt samarbete för att minska tillgången på narkotika. Polisen och tullen har viktiga uppgifter i kampen mot narkotikabrottsligheten. De förebyggande insatserna måste vara omfattande och väl utformade. Skolan har sitt särskilda ansvar. De som dragits in i missbruk måste tillförsäkras vård och stöd. Information och forskning måste ges en framträdande plats. Eftersom arbetslöshet lätt blir en grogrund för missbruk, måste vi även av detta skäl göra stora ansträngningar för att skaffa arbete åt ungdomen. På alla dessa punkter görs redan insatser. I vissa fall har riksdagen i annan ordning tagit ställning till förstärkningar, t.ex. när det gäller polisens personalresurser. I andra fall finns regeringsförslag som riksdagen behandlar i annat sammanhang, t.ex. förslag om fortsatta åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Att detta nu kommer klart till uttryck i proposition nr 105 är också viktigt. Det visar att det vi här kommer att besluta inte på något sätt är det enda som sker på narkotikaområdet. Vad vi behandlar i dag ingår i stället som en del i ett större helt. Det förstärker och kompletterar samhällets insatser mot narkotikamissbruket. Självfallet är det viktiga och nödvändiga förstärkningar, men det är angeläget att understryka att de utgör en av flera delar i samhällets fortskridande upptrappning av kampen mot narkotikamissbruket. Propositionen är vidare viktig därför att den ger riksdagen tillfälle att uttala sig om principerna för samhällets vårdpolitik när det gäller narkotikamissbrukare. Den nuvarande narkomanvården har byggts upp under en tioårsperiod i huvudsak enligt de riktlinjer som riksdagen lade fast år 1968. Riksdagens beslut innebar bl.a. att vården av narkotikamissbrukare skall anordnas inom ramen för socialvården och sjukvården. Vårdorganisationen bör utgöra en vårdkedja innefattande uppsökande verksamhet, öppen och sluten vård, fortsatt behandling och eftervård. Ansvaret för den medicinska vården vilar på landstingen, främst psykiatrin, medan ansvaret för den sociala delen av vårdprogrammet vilar på primärkommunerna. Denna ansvarsfördelning bekräftas nu. Statens uppgift är även i fortsättningen att genom ekonomiskt stöd främja utvecklingen av vårdresurserna. Detta stöd är väsentligt. Inom de aktuella vårdområdena uppgår det till 60-75 96 av driftkostnaderna. Narkotikafrågan var ett av de problemområden som jag försökte angripa när jag började mitt arbete som socialminister. I december 1976 sammanträffade jag därför med representanter för kommuner och landsting i de tre storstadsregionerna. Sammanträdet följdes upp i vissa regionala överläggningar för att mer direkt och konkret ta upp de mest angelägna vårdbehoven och vad som måste göras för att klara vårdfrågorna. I förbigående vill jag igen erinra om, att det i detta sammanhang framfördes farhågor för att de medel som anslagits till statsbidrag för anordnande av behandlingshem inte skulle räcka till och att kommunernas ambitioner därför inte skulle kunna Nr 159 tillgodoses. Onsdagen den Vi kan nu konstatera att de farhågorna inte besannats. Det finns alltjämt 31 maj 1978 ' medel kvar på anslaget, som inte har utnyttjats. Jag konstaterade detta med ett visst beklagande. Det skulle med hänsyn till sakens vikt ha varit mer tillfredsställande om aktiviteten på området varit så stor att man behövt diskutera tilläggsanslag. Under 1976 och våren 1977 tydde flera tecken på att narkotikamissbruket förvärrades. Framför allt spreds missbruket av heroin. Jag begärde då regeringens bemyndigande att tillkalla en särskild ledningsgrupp för narkotikafrågor. Den borde arbeta under en begränsad tidrymd med uppgift att föreslå och initiera ytterligare insatser mot narkotikamissbruket. Ledningsgruppen tillkallades i mars 1977. Den avlämnade sin rapport i februari i år. Enligt min mening har ledningsgruppen utfört ett förtjänstfullt arbete under den korta tid den haft till sitt förfogande. Gruppen har varit enig om att lägga tyngdpunkten i sitt arbete på att söka få till stånd en förstärkning av landstingens och kommunernas vårdresurser för narkotikamissbrukare. Gruppens förslag är att se som en omedelbar, nödvändig upprustning av narkomanvårdens resurser. På längre sikt återstår många frågor att lösa. Det gäller t.ex. narkomanvårdens roll i den integrerade socialvård som kan komma att genomföras på grundval av socialutredningens betänkande. Regeringens proposition om åtgärder mot narkotikamissbruk bygger på ledningsgruppens rapport. Eftersom socialutskottet i allt väsentligt anslutit sig till regeringens förslag i propositionen, skall jag inte närmare gå in på dess innehåll. Jag vill i stället något beröra det fortsatta arbetet med vissa av de frågor som tas upp i propositionen. När det gäller utbyggnaden av vården vill jag först nämna att regeringen vid förra veckans regeringssammanträde beviljade bidrag på drygt en halv miljon till ett behandlingshem för narkotikamissbrukare i Äsköping i närheten av Katrineholm. Behandlingshemmet har 24 platser och huvudman är stiftelsen Vallmotorp, där flera stora kommuner är intressenter. Behandlingshemmet startar sin verksamhet i början av nästa månad. Jag noterar med tillfredsställelse detta tillskott till våra knappa behandlingsresurser. Det arbete som ledningsgruppen startade har inte avstannat i och med att gruppen avlämnat sitt slutbetänkande. Flera av de regionala arbetsgrupper som ledningsgruppen initierade har fortsatt sin verksamhet. En del av dem har under våren kommit så långt att de tagit kontakt med socialstyrelsen för att få förhandsbesked om bidrag för anordnande av behandlingshem. Trots den svåra ekonomiska situation som de flesta kommuner befinner sig i är man beredd att satsa på förstärkningar av narkomanvården. De regionala arbetsgrupperna har vidare gjort det möjligt för flera kommuner att i samarbete med landsting och frivilliga organisationer finna gemensamma lösningar. Genom att de myndigheter och organisationer som har kontakt med missbrukare är representerade i dessa arbetsgrupper finns det också förut 151 sättningar att bättre utnyttja befintliga resurser. Jag är glad över att kunna konstatera att planeringsarbetet gått så snabbt och att de flesta huvudmän visat en klar vilja att bygga ut narkomanvården. Inom den förebyggande verksamheten föreslås vissa försöksprojekt inom skolans område. Skolöverstyrelsen har utarbetat typprojekt, som tillställts ett antal skolstyrelser och ett par länsskolnämnder. Samtliga tillfrågade har ställt sig positiva till försöksverksamheten och kompletterat typprojekten med goda förslag. Projekten beskrivs i propositionen. Förslagen om utbildning av behandlingspersonal har rönt stor uppskattning både bland huvudmän och bland personal. Att hela arbetslag kan utbildas gemensamt, innan behandlingsarbetet sätts i gång, uppfattas som mycket positivt. I flera kommuner har bildats arbetsgrupper, som diskuterar hur utbildningen kan anpassas till lokala förhållanden. Många positiva reaktioner har också mött förslaget om åtgärder för att förbättra missbrukarnas arbetsmarknadssituation. Reaktionerna från personal inom narkomanvården, från fackliga och ideella organisationer visar att det finns en stark vilja att gemensamt hjälpa till med den svåra uppgiften att skapa förutsättningar för att bereda f.d. missbrukare plats på arbetsmarknaden. Under våren har socialstyrelsen i samarbete med Kommunförbundet och Landstingsförbundet förberett en omfattande konferensverksamhet i missbruksfrågor. Bl. a. förbereds 25 regionala konferenser under hösten 1978. De skall syfta till att utbilda handledare i missbruksfrågor hos myndigheter, på vårdenheter o. d. Förslagen till informationsinsatser inom skolans område diskuteras f. n. med skolöverstyrelsen och andra berörda myndigheter och organisationer. Arbetet har också fortgått när det gäller att utveckla och förstärka familjevården, dvs. vård i enskilt hem. Kontakter har tagits med berörda intresseorganisationer, däribland fosterföräldraföreningar och Lantbrukarnas riksförbund. Försöksprojekten har också förberetts genom kontakter med berörda lokala och regionala myndigheter och organisationer. Två av försöken — ett i Jämtlands län och ett i Norrbottens län — är klara att starta under sommaren 1978, medan övriga beräknas komma i gång senare under året. Det är också värt att nämna att ledningsgruppens betoning av vård i enskilt hem som ett värdefullt alternativ i missbruksvården har lett till ett påtagligt ökat intresse för vårdformen. Så planerar t.ex. kriminalvårdsstyrelsen ett projekt med syfte att kraftigt öka möjligheterna till vård i enskilt hem för kriminaloch frivårdens klienter. Jag vill betona att den omständigheten att förberedelsearbetet har fortgått utan att man på alla punkter avvaktat riksdagens beslut inte är något uttryck för vanvördnad mot riksdagen. Det avspeglar endast de berördas intresse och engagemang och deras vilja att föra fram arbetet så långt det varit möjligt i avvaktan på dagens eller morgondagens beslut här i riksdagen. Beträffande det internationella samarbetet kan jag säga följande. Sverige har under våren lagt fram förslag till viss effektivisering av det nordiska tjänstemannasamarbete som sedan länge bedrivs på detta område. Inom Europarådet har arbetet med utvärdering av olika former av vård och behandling av främst unga narkotikamissbrukare påbörjats. Arbetet beräknas kunna avslutas under år 1979. Inom det mera politiskt betonade samarbetet med EG-staterna på detta område pågår förberedelserna för ett ministermöte den 3 juli i Stockholm. Vid mötet kommer att diskuteras möjligheterna att ytterligare harmonisera lagar och förordningar och över huvud taget effektivisera samarbetet när det gäller insatserna mot den illegala handeln med narkotika. En viktig fråga vid ministermötet blir satsningen via FN:s narkotikafond på att begränsa den illegala odlingen av främst opievallmo i vissa fattiga länder. En angelägen fråga är att över huvud taget öka FN:s satsning ekonomiskt och personellt på narkotikakontrollen. Som bekant har dessa frågor hög prioritet i FN:s budget. Slutligen kommer att förberedas ökningar i det internationella samarbetet rörande förebyggande åtgärder, forskning samt vård och rehabilitering. Inom FN pågår f. n. med svensk medverkan arbete med att utarbeta ett nytt program för FN:s insatser mot narkotikamissbruket. Beslut om ett allomfattande internationellt program beräknas kunna fattas av FN:s generalförsamling under år 1979. Det finns naturligtvis många som nu ställer frågan: Hur bedömer regeringen och de ansvariga myndigheterna missbruksläget i dag? Ledningsgruppens rapport ger vissa besked om hur myndigheter och andra berörda bedömer missbrukets omfattning i landets kommuner. Det är inte meningsfullt att här söka ge en sammanfattning eller söka få fram ett medeltal ur alla dessa uppgifter, som givetvis bygger på uppskattningar. Jag hänvisar till redovisningarna i ledningsgruppens rapport, som finns med som bilaga till propositionen. Gruppens inventering av missbruksläget har genomförts i form av regionala överläggningar i samtliga län. Vid dessa överläggningar har representanter för resp. kommuner deltagit — och det har varit både politiker och tjänstemän. Landsting, polis, skola, kriminalvård, frivilliga organisationer m.fl. har varit företrädda. Det är dessa uppgifter från de direkt berörda och ansvariga som ligger till grund för ledningsgruppens uppskattningar av missbrukets omfattning. Överläggningarna har också gett en uppfattning om kommunernas bedömning av vårdbehovet och deras planering av nya vårdinstitutioner. Riksdagen har tidigare begärt en mera vetenskapligt grundad utredning om narkotikamissbrukets omfattning. Jag har efter regeringens bemyndigande tillsatt en särskild utredning för kartläggning av narkotikamissbrukets omfattning. Efter ett ingående planeringsarbete, där en rad kvalificerade forskare har deltagit, har utredningen genomfört ett par provundersökningar för att testa kartläggningsmetodiken. Huvudundersökningen planeras starta i höst. Resultatet av kartläggningen bör kunna bli av väsentlig betydelse för planeringen av de insatser som fortlöpande görs för att bekämpa narkotikamissbruket. Jag vill erinra om att riksdagen har insyn i utredningsarbetet genom en särskild parlamentarisk referensgrupp, som nyligen har informerats om arbetsläget i utredningen. Jag vill också erinra om att utredningen vid det senaste årsskiftet gav ut ett betänkande, som utgör en sammanställning av de olika undersökningar av narkotikavanor som under senare tid utförts i vårt land. Betänkandet har getts ut i socialdepartementets stencilserie och har beteckningen nr 8 år 1977. De uppgifter som betänkandet förmedlar stämmer ganska väl med de uppskattningar som redovisas i ledningsgruppens rapport. Inom brottsförebyggande rådets narkotikagrupp ges vid varje sammanträde översiktliga rapporter om hur de representerade myndigheterna — polis, tull, socialvård, skola m.fl. — bedömer missbruksläget och dess utveckling. Vid de sammanträden som hållits sedan förra sommaren har inga påtagliga förskjutningar i läget redovisats. Detär f. n. inte möjligt att ge mera exakta uppgifter om missbruksläget och om antalet missbrukare än vad som framgår av ledningsgruppens rapport och av det förut nämnda betänkandet. Någon säkert belagd slutsiffra för hela landet existerar inte. Men vi vet tillräckligt mycket för att regeringen skall känna allvarlig oro inför det rådande narkotikamissbruket. Vi vet att tusentals unga människor dragits in i ett missbruk, som kan bli förödande för dem. Vi känner alla till hur heroinet har vunnit insteg i vårt land liksom i andra länder och hur det tunga missbruket har utvecklats. Vi upprörs över meddelanden om ungdomar som dött av överdoser. Vi söker, som jag har redovisat, på olika sätt komma till rätta med missbruket. Men vi behöver göra ännu mer. Och vi behöver veta mer — både om missbrukets omfattning och om behandlingsmetoderna. Den proposition som vi behandlar i dag gör inte anspråk på att komma med lösningen på narkotikaproblemen. Den är ett steg på vägen, och som jag hoppas ett betydelsefullt steg. Utvecklingen har också visat att de insatser som görs har effekt. Men mycket återstår att göra, och samhällets krafter måste mobiliseras över hela fältet. Vi är medvetna om att narkotikamissbruk kan vara uttryck för psykiska och sociala svårigheter, där orsaken ofta är att söka i samhällets egna brister. I kampen mot missbruket, som i högsta grad är en fråga om att hindra dettas uppkomst och spridning, måste dessa orsaker bekämpas. Det ställer stora krav på samhället och på oss alla. Sociala brister måste angripas. Otillräcklig sysselsättning, otillfredsställande boendeoch fritidsmiljö och olika utslagningsmekanismer är exempel på negativa faktorer som kräver motåtgärder. Vi måste inrikta våra ansträngningar på att skapa ett öppnare samhälle med en djupare kontakt och gemenskap mellan människorna. Här måste vi också alla ta ett större ansvar för våra medmänniskor. Vi måste alla bidra till att stärka samhällets motståndskraft mot missbruk. Den proposition riksdagen nu behandlar är ett led i just detta arbete.

Herr talman! Jag vill börja med att ge ett erkännande till socialministern för att han och departementet snabbt har arbetat fram propositionen 105. Bakom den ligger de beställningar som socialutskottet och riksdagen tidigare har gjort, inte minst på socialdemokratiska initiativ. Den ledningsgrupp som tillsattes, bestående av berörda generaldirektörer och de båda kommunförbunden, Landstingsförbundet och Kommunförbundet, arbetade snabbt, och i mars hade vi en proposition till riksdagen. Eftersom jag genom en referensgrupp något har kunnat följa arbetet, vet jag också att ledningsgruppen hade ett effektivt sekretariat till sitt förfogande, vilket socialministern nämnde i sitt anförande. Men det är alldeles självklart att sista ordet inte är sagt och att dagens beslut bara kan anses vara ett steg på vägen. Låt oss inte heller glömma att ett liknande tag togs i narkotikafrågan 1969 med resultat att vi den gången så gott som stoppade upp en illavarslande utveckling. Det har alltså före Rune Gustavsson funnits socialministrar som handlat. Man sammanfattade då åtgärderna i tio punkter, innebärande sammanfattningsvis: skärpt kamp mot narkotikabranschens profitörer, ökade förebyggande insatser, förstärkta vårdinsatser och samordning av samhällsinsatserna. Jag vill i korthet upprepa de tio punkterna från 1969. 1. Polisens och tullens narkotikabekämpning fick ökade resurser.

3. Polisen fick möjligheter till telefonavlyssning. 10. Ett särskilt samarbetsorgan tillskapades som skulle följa utvecklingen på narkotikaområdet, samordna myndigheternas insatser och ta initiativ till åtgärder. Det överfördes som bekant så småningom till brottsförebyggande rådet. Även om dagens proposition följer mycket av det som gjorts tidigare, har den ändå en annan profil. Den koncentrerar sig framför allt på vårdsidan. Mycket i denna proposition är oppositionen och regeringen överens om, men på några punkter har vi socialdemokrater föreslagit förstärkningar till det förslag som regeringen nu presenterat och som socialutskottets majoritet ställt sig bakom med några små justeringar. Låt mig, herr talman, först ta upp kostnadsfrågan. Kostnaden är faktiskt inte så märkvärdig som man vid första påseendet kan tro och som man från departementet har velat göra gällande. Olika antal miljoner har cirkulerat i debatten. I propositionen anges ca 30 milj.kr., men jag har hört siffran 32 nämnas vid något tillfälle. Så långt jag kan se är de direkta tilläggskostnaderna över budgeten ca 12 miljoner för budgetåret 1978/79. Därtill kommer från allmänna arvsfonden ca 2 milj.kr. För att departementet skall komma upp till sina kostnader har man räknat in redan beslutade anslag och pengar som kommer under budgetåret längre Herr talman! Enligt min mening måste det vara mera korrekt att ange vad regeringen är beredd att satsa för nästa budgetår. De verkliga kostnaderna är alltså bara hälften mot vad man angett. Regeringen föreslår en fördubbling av antalet behandlingsplatser. Vi vill öka antalet platser under planeringsperioden på två år från regeringens 160 till 200. Enligt beräkningar som ledningsgruppen på grundval av en bedömning från kommunernas sida gjort behövs det mellan 270 och 330 platser. Detta beror på om man räknar ett lägre eller ett högre alternativ. Inom ledningsgruppen stannade man länge inför 200 platser. Så sent som i oktober menade statssekreterare Larsson att regeringen tänkte föreslå dessa 200 platser. Det var först under budgetbehandlingen i samband med den här propositionen som man kom att stanna vid 160. För min del höll jag som ledamot av referensgruppen kvar kravet på 200 platser, och vi har sedan fullföljt denna siffra i den motion vi väckt och i reservationen 1. Ett par andra frågor som varit uppe till diskussion är anordningsoch driftsbidraget. I fråga om driftsbidraget har regeringen fullföljt ett tidigare socialdemokratiskt krav och höjt detta till 60 000 kr. per plats. Däremot har man inte gjort något åt anordningsbidraget. Vi föreslår i reservationen 1 en höjning från 22 000 till 30 000. Anordningsbidraget är särskilt viktigt med tanke på att det ofta är frivilliga organisationer som går in med behandlingshem. Vi vill också att höjningen skall gälla inackorderingshemmen för alkoholmissbrukare. På ett par punkter har vi kunnat nå enighet i utskottet kring vår motion. Den ena gäller bidrag till att lönekostnaderna för AMS-kurserna skall utgå under hela budgetåret 1978/79 och inte som regeringen föreslagit endast för 1978. Vid den utbyggnad av behandlingshemmen som sker har ledningsgruppen och regeringen ansett att det är nödvändigt med en snabb utbildning av vårdpersonal. Det problemet har på AMS och SÖ:s förslag lösts genom s.k. bristyrkesutbildning på tre månader. Även om det förutsätts en grundläggande förutbildning kan tiden ändå visa sig för kort. Särskilt från Forsa folkhögskola, som nu har dragit i gång en tvåårig utbildning, har detta framhållits. Vi anser från socialdemokratiskt håll att man här måste pröva sig fram, och vi håller inte för otroligt att man ganska snart måste pröva en längre vårdutbildning när det gäller personalen. Vi har i den socialdemokratiska motionen krävt ökad forskning och utvärdering. Socialministern säger ganska litet om den saken i sin proposition. Redan förra året begärde socialutskottet efter en motion från vårt håll en kartläggning av narkotikamissbruket. Utskottet tillfogade då att vi också ville ha en belysning av de bakomliggande orsakerna. Eftersom vi nu har sett direktiven vet vi att de bara i förbigående tar upp frågan, och vi har alltså tagit upp den på nytt i vår motion i år. Socialutskottet säger nu att utredningen bör ägna denna fråga särskild uppmärksamhet. Vi har nöjt oss med detta på socialdemokratiskt håll, men direktiven finns där, och jag vill därför fråga socialministern direkt hur han ser på saken. Jag tror att det är nödvändigt med ett klarläggande. Kommer de bakomliggande orsakerna att belysas i samband med kartläggningen? Så ett par ord om kartläggningens omfattning. Socialutskottet begärde en = Nr 159 kartläggning av hela narkotikamissbruket, men i direktiven talas det om att Onsdagen den utredningen i första hand bör syfta till att ge en ingående beskrivning av det 31 maj 1978 tunga missbrukets omfattning. Det är bra, men riksdagen har begärt en kartläggning över hela fältet, och jag vill försäkra mig om att riksdagen får svar på den fråga den ställt och inte bara en del av den. Min andra fråga till socialministern är därför, om kartläggningen avser hela området eller endast det tunga missbruket. I den socialdemokratiska motionen har vi sagt att det är väsentligt att resultatet från forskningsoch utvecklingsarbetet inom missbrukets område återförs till vårdens huvudmän och till olika grupper av vårdarbetare. Socialutskottet säger sig helhjärtat — man använder ordet helhjärtat — instämma i detta. Här finns väsentliga brister — och vi hoppas att de kan repareras. Vi kommer nu bl.a. att få en professur i behandlingsforskning inom alkoholoch narkotikaområdet. Det kommer att förstärka ett sedan länge eftersatt område. Herr talman! Thure Jadestig har i anledning av propositionen väckt en motion för att rädda den s.k. ANT-verksamheten — som står för alkohol, narkotika och tobak — vid länsskolnämnderna. Innevarande budgetår utgick ett anslag till dessa på tillsammans 240 000 kr. Emellertid strök statsrådet Mogård detta anslag i budgeten — vilket man har svårt att förstå. Socialutskottet har tillstyrkt herr Jadestigs motion genom följande ord: ”Enligt utskottets mening finns det utrymme för att låta bl.a. länsskolnämnd disponera medel från anslaget.” Vi syftar då på ett anslag av 450 000 kr. under punkten J. 5 i socialbudgeten. Därmed, menar jag, borde detta problem vara löst och kunna avföras från dagordningen. Vi utgår naturligtvis från att vi i nästa budgetförslag återfinner anslaget till länsskolnämnderna, och då gärna uppräknat. Det förefaller, herr talman, över huvud taget egendomligt att dra in ett så litet men viktigt anslag när man f.ö. är beredd att satsa miljoner på narkotikabekämpningen. Man bör få ut informationen i skolorna, som socialministern i sitt anförande här talat om. Kontaktpersonerna vid länsskolnämnderna har varit till stor hjälp, och systemet har fått efterföljd i bl.a. Norge. Vi har vid många tillfällen diskuterat frågan om frihet och tvång, så även i samband med narkotikavården. Denna fråga har sysselsatt såväl socialutredningen under lång tid som olika debattörer. I viss mån har den fått undanskymma andra viktiga frågor. Men det är klart att den rör något grundläggande i vår syn. Nu tror jag emellertid att vi kan säga att en bred uppgörelse är på gång och att vi därmed snart förhoppningsvis skulle kunna föra den frågan ur debatten. Det tror jag i så fall vore lyckligt. Den togs emellertid inte upp i narkotikapropositionen. Socialutskottet har också enhälligt skjutit frågan framför sig i avvaktan på en proposition i anledning av främst socialutredningen. Det är självfallet många orsaker som vållar missbruk av narkotika. Och missbruk är all användning av narkotika som inte är medicinskt motiverad. 157 Jag tror det är värdefullt att stryka under den satsen, som också återfinns i En förutsättning för att narkotikan skall kunna komma till användning är att den är tiligänglig. Därför måste man sätta in polis och tull för att hindra införseln, eller rättare sagt öka upptäcksprocenten och därmed öka riskerna för narkotikagrossisterna. Det behövs vidare insatser i producentledet för alternativ produktion. Straffen för försäljning och innehav av narkotika bör vara utomordentligt stränga. Eftersom det här rör sig om organiserad brottslighet bör insatserna vara omfattande. Det rör sig också om ekonomisk brottslighet, där svarta pengar tvättas vita, medan det på basplanet gäller att skaffa pengar till narkotika för dagen. Unga flickor väljer prostitution, och pojkar försörjer sig på att stjäla eller att vara hallickar. Sådan ser egentligen världen ut bakom narkotikan. Varför får vi då i det moderna industrisamhället sådana här problem? Självfallet är det inte enbart samhällets fel, men vi bör inte underskatta de utslagningsmekanismer som finns. ungdomsarbetslösheten. En socialkonsulent i norra Sverige långt borta från Sergels torg — gjorde vid en av de många hearings som ledningsgruppen hade följande reflexion, efter att ha angett hur stor ungdomsarbetslösheten är: ”Den konkreta verkligheten bakom dessa siffror kan bara förstås till en del av utomstående. Förhållandena medför osäkerhet, tristess, minskad självkänsla. Allt detta kan utgöra grogrund för skilda slag av drogmissbruk.” Och så säger han: ”Vi måste få meningsfulla arbeten och adekvata utbildningsinsatser.” I detta, herr talman, kan man bara instämma. Vad hjälper det att vi gör fina program för narkotikans bekämpande om samhället samtidigt förstärker utslagningsmekanismerna? Inga narkotikapropositioner i världen kan dölja samhällets misslyckande på den punkten. Dessutom blir rehabiliteringen svårare när det inte går att skaffa arbete eller bostad. Lena Öhrsvik, från socialutskottets socialdemokratiska del, kommer att tala om insatserna på skolans område. Också här måste man fråga: Vad hjälper en narkotikaproposition på cirka 15 milj.kr. när regeringen samtidigt prutar 25 milj.kr. på insatser i förebyggande syfte inom skolans ram? Vården av narkotikamissbrukare är som väl är inte längre hopplös. Det finns många exempel på lyckade försök. Ibland rör det sig om olika metoder, och många intar diametralt olika uppfattningar bl.a. i fråga om frihet och tvång. Jag tror för min del att insikten att samhället måste vara generöst och välja många olika slag av insatser har vuxit sig allt starkare inom socialutskottet. Oftast beror resultatet på engagemanget. Det görs en enorm insats på många håll, ofta av frivillig karaktär och långt utöver vad man har rätt att kräva. Människor som har sett drogmissbrukarnas helvetiska tillvaro har gått in för att göra en helhjärtad insats — och lyckats. Vi bör från samhällets sida vara rädda om denna entusiasm och idealitet, som hjälper oss i kampen mot narkotikamissbruket. Den kampen måste vara bestämd och kraftfull. Det finns säkert anledning, vilket både socialministern och jag har sagt, att återkomma med begäran om ytterligare åtgärder. Samhället har inte råd med en narkotikakultur — vare sig ekonomiskt eller. Nr 159 mänskligt. Det senare är det viktigaste, men det förra är inte heller utan Onsdagen den betydelse i det här sammanhanget.

Herr talman! Är svensk psykiatri en nationell skandal, så är svensk drogpolitik sedan länge ett svek. Det finns omkring 20 000 narkotikaberoende och ca 300 000 alkoholproblematiker, alla i en så destruktiv situation att de har omedelbart behov av kvalificerad behandling. Härtill kommer ett svåruppskattat antal läkemedelsberoende, som också behöver omgående stöd. Knappast någonstans är skillnaden så skriande mellan behandlingsbehov och behandlingsmöjligheter som just för de drogberoende. På sin höjd finns ett tusental platser som erbjuder en någorlunda relevant behandling. Många behandlingsformer är närmast destruktiva. Men även om man räknar in allt som finns av behandlingsplatser i en teoretisk kapacitet, saknar minst 95 96 av de omedelbart behandlingsbehövande alla möjligheter till behandling. Det är helt katastrofalt. Riksdagen har en egendomlig behandling av drogfrågorna. I motionen 1510 i år ställde vpk en rad yrkanden rörande de alkoholberoendes situation. Vi krävde ett flerårsprogram för att tillskapa 50 000 behandlingsplatser. Vi tog upp principer för behandlingens inriktning och för drogproblematikens sociala bakgrund. Den motionen sakbehandlades aldrig av utskottet. Utskottets talesman berörde i debatten inte med ett ord innehållet i denna mycket utförliga motion. Alkoholfrågorna stoppades i debatten undan under rubriken Familjepolitik, m.m. Jag har frågat mig: Varför gör utskottet så? Varför har man i dag en särskild debatt om narkotikan, skild från drogproblemen i övrigt? Hör de 300 000 alkoholproblematikerna med akuta behandlingsbehov inte hit? Eller är de mindre viktiga än de narkotikaberoende, som trots allt är långt färre? Vpk:s särskilda motion om narkotikaproblemen behandlas i grundläggande delar inte alls av utskottet i det nu aktuella betänkandet. Det är också tyvärr typiskt för svensk drogpolitik — och det speglas i den här behandlingen — att den är inriktad på administration, avskräckande propaganda och en smula individcentrerad moralism. Den bortser lika konsekvent från den sociala utslagningsprocessen, de psykologiska faktorerna, behandlingens inriktning och de drogberoendes egen solidariska kamp för social frigörelse. Dessa ting nämns inte i utskottets betänkande. Jag vill gärna fråga: varför? Är det för att till varje pris skjuta undan vpk, eller är det för att utskottet inte vill förstå problemet? Det finns grundläggande sidor av missbruksproblemet som sällan eller aldrig berörs i den mer officiella diskussionen. Jag skall beröra några, eftersom de är vitala både för förståelsen av drogberoendet som fenomen och för en demokratisk-progressiv linje i drogfrågan. 159 Den ekonomiska krisen föder hos vissa kretsar i samhällsetablissemanget rop på ökat tvång. Tendensen att acceptera sådant skärpt tvång måste bekämpas. Den stora majoriteten missbrukare, liksom den överväldigande majoriteten av psykiskt sjuka, kommer ur arbetarklassen. De är offer för skilda former av samhällelig utslagning. Gentemot dessa utstötta har myndigheterna redan en mycket stor arsenal av tvång. Ingen grupp i samhället, barnen möjligen undantagna, drabbas av så mycket tvång och förnedring som just de drogberoende. Det är därför groteskt att man nu på sina håll ropar på ännu mera tvång. Det är groteskt att man ropar på ännu mer tvång mot de utslagna, samtidigt som man i samma kretsar ofta månar om den privata äganderätten och rätten att göra affärer på ett sätt som i praktiken utgör skydd för den ekonomiska brottsligheten. Denna är som bekant narkotikamissbrukets uppehållare och befordrare. Ökat tvång är inte bara ett hot mot de allmänna medborgerliga frioch rättigheterna och ett slag riktat mot de sämst ställda i samhället. Det är också totalt meningslöst om man vill lösa problemet. Vad som behövs är inte tvång, förtryck och förnedring utan frigörelse och självständighet. Tvångsanhängarna bortser dessutom medvetet från att det i stort saknas meningsfulla behandlingsmöjligheter. Vad är det man skall tvinga till, när man inte kan tvinga till behandling? Den frågan kan tvångsanhängarna inte besvara. Några av de värsta tvångsanhängarna, som dess bättre inte har talan i kammaren, anser att man skall deportera alla narkomaner. Jag förutsätter att ingen i den här kammaren ansluter sig till sådana tankar. Det finns alltför många exempel på deras tillämpning i världen efter januari 1933. Att vara emot tvång är inte detsamma som att vara för att folk skall fritt få knarka ner sig eller supa ihjäl sig. Tvärtom. Först friheten möjliggör krav. Det är skillnad på tvång och krav. Krav på förändring och frigörelse, ställda av kämpande kamrater, i uppsökande verksamhet, i solidaritet på ett vårdkollektiv, är nödvändiga stöd för individen. Och det finns alla skäl att reagera om man på vårdinstitutioner har en mycket hög frekvens utskrivningar efter mycket kort tid. Det tyder på att de utskrivna inte ställts inför krav, att man inte stött dem från behandlingskollektivets sida när behandlingen börjat bli påfrestande och smärtsam. I en rapport från ett av landets frivilliga behandlingskollektiv, Hindby, finner man följande Goethecitat: Vilken är den bästa styrelseformen? Den som lär oss styra oss själva. Det understryker att kampen mot missbruket framför allt är en personlig och social frigörelseprocess från de utstötta och drogberoende själva. Det understryker att detta bör avspeglas i starkt demokratiserade behandlingsformer. Utskottet berör såvitt jag kan se över huvud inte dessa grundläggande problem. Man gömmer sig bakom en tvetydig och oenig socialvårdsutredning. Inte heller den socialdemokratiska motionen, som dock innehåller väsentliga synpunkter i andra delar, tar någon egentlig ställning i tvångsfrågan. Vi finner det från vpk:s sida också otillfredsställande att utskottet inte klarare betonar narkotikamissbrukets samband med den ekonomiska brotts ligheten utan bara hänvisar till de otillräckliga åtgärder som nu sätts in mot Nr 159 det privata maffiaväldet. Onsdagen den Inte heller är det tecken på någon särskild förståelse eller vilja när utskottet 31 maj 1978 talar om kopplingen mellan behandling och arbete. Arbetslösheten, särskilt för de yngre, är en så tung faktor i den utslagningsprocess som är missbrukets grund att man inte bara kan avfärda problemet med att säga att man skall säkra arbete så långt detta är möjligt med hänsyn till rådande sysselsättningsläge — kvalificerad kanslihusprosa, som faktiskt inte säger någonting. Det är ju faktiskt att acceptera krisen. Det är att tro att det bara handlar om fler telefonsamtal mellan socionomer och arbetsförmedlare. Men det är faktiskt helt logiskt från en regeringsmajoritet som enbart nu under vårriksdagen har röstat bort tusentals jobb. Jag tycker också att det smakar en med förlov sagt något senkommen insikt när man från både de borgerligas och delvis också socialdemokraternas sida nu äntligen börjar ta upp den stora utslagningsprocessen till diskussion. Alla har ju varit överens om uppdelningen i A-, B och C-lag på arbetsmarknaden, om att vad som inte är lönsamt — inkl. människor som inte är lönsamma — skall slås ut, om att man skall satsa på de produktiva och att de skall bära upp försörjningen av de icke produktiva, som man har slagit ut. Det har varit högsta nationalekonomiska visdom i alla etablerade kretsar under de två regeringarna. Vi kommer så till drogberoendets orsaker. Här råder i stort sett tystnad från utskottet. Man besvärar sig inte med att kommentera de synpunkter som utförligt lagts fram både i vpk:s och i socialdemokraternas motioner. Det är egendomligt. Någon gång måste väl ändå riksdagen börja på allvar analysera utstötningsmekanismerna i samhället och deras relevans för drogmissbruket. Gör man ingen sådan analys, har man inga som helst möjligheter att bygga upp och diskutera en relevant behandling. Det har man hittills heller inte gjort. Det är inte så attt.ex. ungdomar börjar knarka, därför att de skall efterlikna kompisarna eller därför att knarkandet verkar ”spännande” eller ”inne”. Den sortens ytliga gottköpsförklaringar må räcka för det mest inskränkta småborgerliga snusförnuftet. Beroende av droger har sin grund i starka ångestupplevelser. Det finns ingen drogberoende som inte lider av sin situation — som inte egentligen vill bryta den. Men ångesten är större än självföraktet. Det mycket stora antalet drogberoende talar också klart för att det finns en grundläggande social orsak bakom dessa spridda ångestfenomen. Man skulle rentav kunna tala om en kollektiv eller social ångest. Bakgrunden är just förekomsten av en stor och växande utslagning och utstötning i samhället. Det är viktigt att konstatera att utslagningen kommer först — drogberoendet sedan. Man blir inte utslagen för att man missbrukar. Man blir först utslagen och missbrukad, därefter blir man under vissa omständigheter drogberoende. En utstötningsprocess, särskilt om den påbörjas i mycket tidig ålder, leder till rubbning i eller förlust av vad en av psykiatrins banbrytare har kallat ”den ontologiska tryggheten”, dvs. den grundläggande upplevelsen av jaget, 161 relaterat till verkligheten. Den tillflykt till alltmer markerade falska jagsystem och falska identiteter som detta tvångsmässigt skapar, ökar ångesten och leder in i en process av personligt sönderfall. Utstötningsprocessen är inte bara direkt ekonomisk — den kan förekomma även i ekonomiskt sett trygga familjer, som psykologiskt arv från tidigare utstötningssituationer, som resultat av kyla och avståndstagande, prestationskrav eller falska värdesystem — allt reaktioner på en samhällelig process. Att behandla sådana utstötningseffekter är en procedur, lika svår och sammansatt som den sociala utstötningen själv. Det krävs både frigörelsekamp från de utslagna och kvalificerad vetenskaplig behandlingsmetod. Det krävs både kollektiv solidaritet och individuell djuplodning. Och det krävs som regel mycken tid. Så länge dessa frågor aldrig diskuteras politiskt — och det har faktiskt inte skett — kommer man att sakna grundlinjer för stora delar av kampen mot drogberoendet. Rätt till arbete och utbildning är den materiella grunden för människans frigörelse. Den rätten saknas nu. De nedtrycktas egen solidariska kamp är en hävstång för frigörelsen. Men den hindras i stora delar av vårdsystemet. Drogfrihet i behandlingen är en förutsättning för frigörelse. Men den förutsättningen motverkas när t.ex. den psykiatriska vårdapparaten legaliserar ett omfattande flöde av psykofarmaka. Den kvalificerade behandlingen hämmas också. Sverige saknar en egen tradition på analysens område. Svensk psykoterapi har knappast ännu lämnat krypåldern, och den utredning som riksdagen beställde för några år sedan blev en ovanligt missbildad skapelse. Psykoterapi har blivit en samlingsbeteckning för en mängd kontaktsystem och samtalsformer, som är föga analytiska till sin natur. De kan skapa viss kontakt och en viss känslomässig islossning men aldrig träda i stället för en djupgående behandling av själva kärnproblemen. Dessa svagheter förklarar delvis varför återfall eller bortfall av klienter ibland är ganska vanliga inom frivilligvården. Det är detta som ger tvångsanhängare och reaktionärer vatten på kvarnen. Därför måste dessa brister avhjälpas. Ett stort program för att skapa tusentals nya behandlingsplatser och för att utveckla metodiken är nödvändigt. Ty varje missbruk av droger stiger ur en oändlig ångest. Varje gång någon tar en ampull eller kanyl är det ett rop av desperation, ett rop som i sin smärtfylldhet borde väcka — inte skräck och förakt, utan solidaritet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen.

Herr talman! En viktig utgångspunkt för samhällets narkotikapolitik är, som det heter i utskottsbetänkandet, att samhället inte kan godta något annat bruk av narkotikan än det som är medicinskt motiverat. Jag tror att det är viktigt att vi slår fast denna utgångspunkt, som det tycks råda total enighet om från samtliga partiers sida. När det gäller omfattningen av narkotikamissbruket har socialdeparte ”Det mest utbredda preparatet har under 1970-talet varit cannabis . Missbruk av cannabis tycks förekomma över hela landet. Myndigheternas frekvensundersökningar tyder på att antalet ungdomar som prövat narkotika — i första hand cannabis — har minskat under de senaste åren. Undersökningarna visar också att flertalet av dem som har använt cannabis slutar efter att ha prövat medlet en eller några gånger. Omfattningen av det tunga missbruket — i första hand injektionsmissbruket — är svår att bedöma. Enligt berörda myndigheter och organisationer ligger antalet injektionsmissbrukare på mellan 10 000 och 15 000 personer. Antalet personer som injicerar centralstimulantia anses inte ha ökat under senare år. Däremot har användningen av opiater ökat.” Det finns alltså all anledning att se allvarligt på narkotikamissbruket — därom får ingen tvekan råda. Men det innebär inte att vi får falla offer för rena panikstämningar. Jag vett.ex. inte varifrån Jörn Svensson fått siffran 20 000, som han högg till med här. Jag blev uppringd strax före den här debatten av en engagerad medborgare som hävdade att det i dag skulle finnas 30 000 tunga narkotikamissburkare, att varje missbrukare, som hon sade, enligt vetenskapen på kort tid ”smittar” tre unga människor och att vi alltså nästa år praktiskt taget automatiskt skulle få räkna med 90 000 narkomaner. ”Vad skulle ni gjort, om det vore böldpest som grasserade?” frågade hon. ”Skulle ni då inte ha skickat i väg alla, t.ex. till ödebyar i Norrland?” Det är möjligt att vi skulle ha gjort det om det hade varit fråga om böldpest. Men nu handlar det alltså inte om böldpest.

Vi bör hålla oss till de fakta vi kan få fram. Så länge ingen kan plocka fram bättre grundade fakta än dem som socialdepartementet har producerat tycker jag att vi skall hålla oss till dessa. Problemet är allvarligt nog ändå utan överdrifter. k Bakom det allvarliga narkotikamissbruket finns ett komplicerat mönster av medicinska faktorer, sociala missförhållanden, organiserad kriminell verksamhet och bristfälliga behandlingsresurser. Om detta är vi inom majoriteten i utskottet förhållandevis insiktsfulla. Det är ganska uppenbart. Det behövs alltså ett brett åtgärdsregister i kampen mot narkotika. Det regeringsförslag som i dag ligger på riksdagens bord behandlar visserligen i första hand en utbyggnad av behandlingsresurser och informationsverksamhet. Men regeringen har ju i olika sammanhang agerat inom andra områden av vikt för kampen mot narkotikamissbruket, bl.a. genom att bevilja medel tillen frivillig, drogfri behandlingskedja inom kriminalvården. Man har också givit medel i mångmiljonklassen till FN:s narkotikafond i syfte att minska den illegala odlingen av opievall. 163 I propositionen 164, som vi har antagit här i dag, har vi beslutat om en lång rad åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. I samband med förslaget till ny sociallagstiftning kommer riksdagen att få ta ställning till hur vård utan samtycke för vuxna missbrukare skall lagregleras och praktiskt utformas. Därmed är också flera av de resonemang som förs i en del av motionerna och som har förts här i debatten, inte minst av Jörn Svensson, redan besvarade. Vi behandlar i dag bara en del av denna mycket stora problematik. Det går ju så till här i riksdagen att vi i olika sammanhang inte kan behandla allting. I dag gäller det behandlingsresurserna, som har varit så oerhört eftersatta, vilket Evert Svensson redan har erkänt. Om den tidigare regeringen i hög grad koncentrerade sig på att förstärka de nödvändiga polisiära resurserna och skärpa straffen för narkotikalangning samt kanske bygga ut tullens resurser, så har den här regeringen i och för sig också vidtagit åtgärder på det området. Men med denna proposition har man framför allt försökt täppa till en lucka, som tyvärr tidigare i viss mån har uppstått. Det är glädjande att enigheten om de konkreta åtgärder som nu föreslås är betydande. Från folkpartiets sida vill vi särskilt notera att en lång rad av de åtgärder som vi krävde vid vårt senaste landsmöte 1977 nu i stor utsträckning genomförs. Jag skall bara nämna ett par exempel. Vi uttalade att statsbidragen till behandlingshem och vårdbaser borde höjas och att reglerna för att få bidrag skulle mjukas upp. Regeringen föreslår också nu en höjning av driftbidraget till 60 000 kr. per plats. Dessutom kommer enligt planerna huvudmännen att inrätta 160 nya platser på behandlingshem. Det kan synas vara en låg siffra, men det är dock en fördubbling. Det kommer också att bli en utökad narkomanvård på alkoholpolikliniker. För familjevården tillsätts en särskild projektgrupp. Detta är några exempel på det som vi krävde vid vårt landsmöte och som säkert också andra partier har krävt. Vi krävde också att en kvalificerad, speciell vidareutbildning för behandlare skulle inrättas, och nu kommer vi att få en sådan utbildningsgång. Det kan tyckas att den utbildningen, såsom den är föreslagen, är ganska kort. Men jag vill betona det som står i propositionen och som framhålls i utskottet, att det krävs en ganska omfattande förutbildning. Det förutsätts att deltagarna i praktiken är människor med en ganska grundlig utbildning inom det sociala eller psykologiska fältet eller att de har en ganska omfattande praktisk erfarenhet av det här arbetet. Det är så att säga en topputbildning för den speciella problematik som finns i samband med narkomanvården som skall läggas ovanpå. Det är självfallet inte fråga om någon totalutbildning för dem som skall syssla med narkomanvård. Ett sista exempel från vad vårt landsmöte krävde är att vi sade att de ideella organisationerna bör få ett ökat stöd. Statsbidragen till dessa organisationer kommer också enligt regeringsförslaget fr.o.m. budgetåret 1978/79 att öka med 1,4 milj.kr. I socialdemokraternas partimotion slår man fast, att ”de föreslagna åtgärderna är motiverade och kan i huvudsak godtas som ett kortsiktigt, brett upplagt aktionsprogram för att på olika sätt bekämpa narkotikamissbruket.” Det är en formulering som väl får anses positiv för att komma från ett oppositionsparti. Också det andra oppositionspartiet borde över lag vara tillfredsställt med det utskottsbetänkande vi nu behandlar. Vpk:s partimotion handlar ju i grund och botten bara i begränsad utsträckning om den här propositionen och det här betänkandet. Kampen mot ekonomisk brottslighet och ungdomsarbetslöshet är frågor som behandlas i annat sammanhang. Jag noterar därför med intresse att i motionen — i motsats till Jörn Svenssons inlägg här — är vpk uppenbarligen tillfredsställt med regeringens förslag till medelsanvisning. Man avstår ju helt från att föreslå höjningar och från varje kritik av de konkreta förslagen i propositionen. Där finns inte tillstymmelsen till överbud. Det är en mycket ansvarsfull motion, måste jag säga, när det gäller ställningstagandena till de konkreta förslagen. Sedan talar man en hel del om andra saker, men det är ju inte dem vi behandlar här i dag. I fråga om det vi behandlar nu konstaterar jag att vpk-motionen inte innehåller någon som helst kritik. Däremot har tyvärr inte socialdemokraterna helt kunnat avstå från det som man brukar kalla för överbud, och jag finner deras förslag märkliga såväl i sak som i form. Socialdemokraterna yrkar i reservation 1 att riksdagen skall fastställa en målsättning på 200 nya platser i behandlingshem, dvs. 40 mer än i propositionen. Men man anför att ökningen torde kunna förverkligas först under budgetåret 1979 80 års budgetbehandling. Yrkandet är minst sagt onödigt. I reservation 1 yrkas också på en höjning av anordningsbidraget med 8 000 kr. Någon närmare argumentation för varför en mindre höjning av det bidraget skulle påverka utbyggnadstakten för man inte i motionen, och jag vill då bara påminna om att det särskilda anordningsbidraget för barnstugor med socialdemokratisk medverkan har tagits bort, därför att man i det fallet kom fram till att denna bidragskonstruktion inte var ändamålsenlig, i varje fall inte som en permanent anordning. Jag tycker att reservanternas yrkande också i den delen är ganska onödigt. I reservation 2 yrkas på anslag för försöksverksamhet med narkomanvård inte bara vid nytillkommande utan också vid befintliga alkoholpolikliniker. Utskottsmajoriteten har funnit att det är rimligt att en försöksverksamhet av detta slag i första hand sker vid nytillkommande inrättningar. Det är alldeles uppenbart att det är där man i första hand kan skapa en ny organisation. Vi vet alla hur det är med trögheten i befintliga inrättningar. Men det här är naturligtvis ingen bindning för framtiden. För finansiering av de ökade anslagskraven i reservationerna 1 och 2 hänvisar socialdemokraterna i sin motion till ett socialdemokratiskt krav på minskning av anslaget Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader med 1,5 miljoner, vilket skulle täcka de ökade anslagskraven i detta sammanhang. Men kravet på en minskning av det anslaget hade fallit i riksdagen redan vid utskottsbehandlingen. Om man vid motionens väckande den 29 mars ansåg det viktigt att i detalj anvisa hur de ökade anslagen skulle täckas, förefaller det kanske något märkligt att man vid utskottsbehandlingen den 11 maj helt ansåg sig kunna förbigå detta. Det är en sak om man ansåg att man kunde lägga det här på toppen — eller snarare i botten av det stora underskottet men nu har man vid en tidpunkt sagt att det är väldigt viktigt att öronmärka pengarna. Sedan förlorar man i kammaren och det tilltänkta beloppet finns inte längre. Det är väl ganska rimligt att man talar om var man skall ta pengarna när de medel man skulle använda inte längre finns. Reservationen 3 är i sak redan behandlad och avslagen av riksdagen, varför sakbehandling i dag förefaller överflödig. Utskottet har således inte kunnat tillmötesgå dessa, som jag tycker, något märkliga yrkanden från socialdemokratiskt håll om anslagsökningar. I övrigt har s-motionen fått en välvillig behandling.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

Herr talman! Jag noterar att Per Gahrton förbigick praktiskt taget alla de frågor som jag ställde till utskottet. Han koncentrerade sig i stället på en siffra. Det är en typisk taktik som jag känner igen från alla utskottstalesmän som skall försvara en dålig sak. Man biter sig fast vid en speciell detalj och kör hela tiden med den, och så tror man att repliktiden skall gå och att man på det sättet slipper svara på de övriga frågorna. Jag vill uppmana Per Gahrton att inte hänge sig åt den konsten i fortsättningen. Ledningsgruppens siffror över narkotikabrukets spridning har bestritts. De står på vissa lokala orter i ganska stark disproportion till uppgifter från polisen. Men vi behöver inte tvista om det, för oavsett vilken av de två siffrorna man accepterar kvarstår slutsatsen att vi har denna stora disproportion mellan behandlingsresurser och det omedelbara behandlingsbehovet. Vi behöver därför inte göra detta till någon stridsfråga. Men jag vill åter ställa frågan: Varför behandlas narkotikan för sig och alkoholen för sig i drogproblematiken? Varför tar man inte ett samlat grepp, när vi diskuterar frågan på ett politiskt plan? Det är ju oerhört viktigt att vi får ett samlat grepp på båda dessa stora, tunga faktorer i drogberoendet. Som sagt kommer sedan till detta, vid sidan av dessa två faktorer, läkemedelsberoendet. När vi diskuterar behandlingen — och det menar Per Gahrton att vi skall göra i dag — så vet ju Per Gahrton att på många behandlingshem blandar man narkotikaberoende med alkoholproblematiker. De behandlas parallellt. Och det är inte alls ovanligt att människor missbrukar båda sorterna parallellt eller övergår från den ena sorten till den andra. Och då förstår jag inte att man vid ett sådant tillfälle som detta skall undvika att diskutera de 300 000 behandlingsbehövande alkoholproblematikernas situation. De nämns ju över huvud taget inte i socialutskottets betänkande, och man har inte tagit upp någon debatt om dem, trots att det finns en utförlig motion i den frågan. Sedan, när en annan specialitet — av betydligt mindre omfång — behandlas, anklagas de som för fram kravet på en samlad behandling för att de inte har tagit upp vissa aspekter, som de faktiskt har tagit upp i den tidigare alkoholpolitiska motionen men som utskottet har struntat i. Slutligen är Per Gahrtons och utskottsmajoritetens tal en frasens makt över tanken: Vi skall inte godta något som helst bruk av narkotika. Nej, naturligtvis skall vi inte göra det.

Herr talman! Det som inte faller Per Gahrton i smaken anser han vara både märkligt och onödigt. Han tar gärna till stora ord. Men en del av de krav som vi framställt i vår motion har faktiskt blivit tillstyrkta av socialutskottet, och då var de tydligen så märkliga att de gick hem även hos herr Gahrton. Men låt mig återkomma till de här i och för sig små frågorna om antalet behandlingsplatser. Vi har från socialdemokratiskt håll varit mycket modesta och hållit oss till siffran 200 extraplatser, dvs. 40 mer än regeringen föreslog. Vi har gjort det därför att ledningsgruppen så sent som i oktober sade att det är vad regeringen kommer att föreslå. Det var statssekreterare Gerhard Larsson, ledningsgruppens ordförande, som framställde det så. Och som jag sade tidigare var det först under budgetbehandlingen som antalet platser drogs ner till 150; sedan ökades det med ytterligare tio. Detta skall då ses mot bakgrund av behovet. Och när ledningsgruppen haft överläggningar med kommuner och landsting — överläggningar som jag tycker har varit värdefulla och bra — har behovet av extra platser angivits till lägst 272 och i högsta alternativet till 332. Jag ställer de siffrorna bredvid den siffra som man angivit i Stockholms kommun och län. Där har man yrkat på 120 extra platser. Detta platsantal har man varit överens om på den borgerliga sidan, men socialdemokraterna har yrkat på ytterligare 30 platser. Det finns ju ett mycket stort behov, och då tyckte vi att man bör fortsätta att bygga ut platsantalet. Till detta hade vi pengar, nämligen 1,5 miljoner. Det är inte så, Per Gahrton, att dessa pengar redan är förbrukade. De finns faktiskt kvar i herr socialministerns låda. Det är extra pengar som han har, och regeringen har inte redovisat vad de skall användas till.

Herr talman! Såvitt jag vet brukar vi inte här i riksdagen tala om pengar som om de fanns i olika ministrars lådor. Vi är mer intresserade av under vilket anslag de finns. I detta fall är pengarna inte längre kvar på det anslag där de fanns — eller kunde ha funnits, om socialdemokraterna hade vunnit en votering. De försvann från det anslaget, och då får man något noggrannare ange varifrån man skall ta pengar till dessa extra platser och inte säga, att man skall ta dem från socialministerns låda. Jag betvivlar f. ö. att han har pengarna i en låda — det vore kanske i så fall ett fall för konstitutionsutskottet. Vi har bifallit några socialdemokratiska krav. Var de kraven märkliga? frågar Evert Svensson. Nej, självfallet inte. Vi bifaller de vettiga och rimliga kraven, men vi avslår de märkliga. Svårare var det inte. Så till Jörn Svenssons frågor. Jörn Svensson frågade: Varför behandlar vi inte narkomanvården och alkoholistvården samtidigt? Bakgrunden är att det under årtionden — eller så långt tillbaka man kan räkna i det här sammanhanget — har varit två olika administrationer för dessa frågor, och de lyder under helt olika lagar. En orsak till detta är att vi har frivillighet inom den del av narkomanvården som vi nu behandlar, medan vi har ett starkt tvångsmoment inom nykterhetsvården. Vi har vidare helt olika lagstiftning inom och uppbyggnad av de olika vårdsektorerna. Men det vi nu diskuterar är de resurser som skall satsas på narkomanvården, någonting som de flesta av oss sett positivt på. Narkomanvården har ju utvecklats ganska fritt, och man har gjort många experiment som givit en hel del positiva resultat. Mot denna bakgrund är det väl ganska naturligt att vi inte i detta sammanhang drar in alkoholistvården. Men vi kommer att göra en samordning. Med all sannolikhet kommer vi att få en lagstiftning — en ny socialbalk och en gemensam, sammanhållen lagstiftning för vård utan samtycke — som medför att vi kan se på dessa frågor i ett sakligt grundat helhetsperspektiv. Det är alltså riktigt att man bör se drogmissbrukarna i samma perspektiv, men det är väl motiverat att vi inte gjort det här i dag. Jörn Svensson har också frågat varför vi inte har berört de grundläggande frågorna när det gäller demokratisk vård osv. Men det är ju just dessa vårdformer som vi diskuterar nu. Det är just de fria vårdformerna som får pengar genom detta förslag. Propositionen handlar om utbyggnad och förstärkning av dessa. Den handlar inte om förstärkning av alla de vårdformer som Jörn Svensson svartmålar och tycker illa om och som det förvisso kan finnas skäl att kritisera. Det är de vårdformer Jörn Svensson talar väl om som får pengar nu. Och mycket kraftigare än som regeringen gjort i propositionen kan man knappast markera att man tycker att de är hoppfulla.
Herr talman! Jag tycker faktiskt det är egendomligt att Per Gahrton finner det märkligt att vi begär ytterligare 40 platser. Att vi gör det kan ju inte vara så märkvärdigt, när det finns ett så starkt behov. Det behovet är dessutom dokumenterat. Per Gahrton gör sig lustig över de här byrålådepengarna. Jag vill då tala om att det gäller det anslag på 3 miljoner som finns för det s.k. Skåneprojektet för hela budgetåret under anslaget Ungdomsvårdsskolorna. Skåneprojektet avbryts vid årsskiftet, och I 500 000 kr. finns således kvar på detta anslag-om Nr 159 jag nu skall behöva precisera det så exakt för att Per Gahrton skall bli tillfredsställd och inte gå till konstitutionsutskottet med en begäran om klarläggande.

Herr talman! Det måste vara besvärligt att vara liberal frifräsare från Lund och tvingas försvara sin regering enbart med byråkratiska och administrativa argument.

Tvärtom — Per Gahrtons ständiga försvar för denna bisarra och administrativa indelning leder till att man hindras att få från den politiska instansens sida en samlad analys och därmed en samlad politik. Det är inte så, Per Gahrton, att narkomaner och alkoholproblematiker vårdas separat. I betydande utsträckning vårdas dessa parallellt. Det finns ett samband mellan de båda typerna av missbruk.

Det håller inte om man vill ha ett behandlingsperspektiv och ett politiskt perspektiv på drogberoendet som samhällsfenomen. Jag har tidigare sagt att det finns en frasens makt över verkligheten. Den finns i och för sig i många politiska debatter, men den är väldigt starkt markerad här. Givetvis står ingen här i riksdagen upp och säger att han eller hon är anhängare av social utslagning och utstötning. Men ändå är det vad man hela tiden accepterat. Man accepterar uppdelningen av arbetsmarknaden i A-, B och C-lag. Man har accepterat lönsamhetstänkandet när det gäller människor, och man hart.o.m. hävdat att det skulle leda till största möjliga välstånd och att det sedan bara var att fördela detta välstånd så rättvist som möjligt. Man talar om hur viktigt det är att bereda folk arbete. Men det hindrar inte att man kan rösta bort 4 000 jobb inom handelsstålindustrin, 8 000 jobb inom specialstålindustrin, 2 000 jobb inom den statliga tekokoncernen och ytterligare ett antal jobb inom exempelvis varvsindustrin nu på lördag. Jag förmodar att Per Gahrton här kommer att rösta med regeringen. Denna dubbelmoral håller inte. Någon gång måste vi ta tag i denna utstötningsproblematik och göra någonting åt den.

Herr talman! Ja, visst måste vi ta tag i utstötningsproblematiken. Jag tänker inte diskutera handelsstålet här. Jag menar att varje seriöst parti och varje seriös politiker naturligtvis anser, att en helhetssammanfattning av det politiska arbete vi här sysslar med bl.a. innefattar en kamp mot utstötningen. Sedan kan vi ha olika uppfattningar om vilka metoder som i de enskilda fallen är de riktiga. Det är ju ändå summeringen av den totala politiska aktiviteten som måste avgöra det. Nu diskuterar vi en mycket viktig, men ganska liten bit av samhällsproblemen, nämligen hur vi skall bygga ut narkomanvården. Det är, som jag tidigare sagt, riktigt att vi inte på sikt behöver ha en administrativ uppdelning av konstlat slag mellan olika former av drogberoende. Vi har dock fortfarande årtionden av historia att dras med. Det vore därför orimligt att, innan de juridiska förutsättningarna förändrats, låtsas som om det inte fanns någon skillnad i stort mellan narkomanvård och nykterhetsvård. Självklart har vi redan börjat sudda ut denna litet grand. Vi ger här anslag till och har med i bilden narkomanvård på alkoholpoliklinikerna. Det är alltså inte fråga om någon fullständigt rigid uppdelning. Det viktiga här är satsningen på de behandlingshem som byggts upp som narkomanvårdsbehandlingshem men som i många fall också får ta emot alkoholmissbrukare. Det är den satsningen som är poängen med den här propositionen. Det handlar inte om den typ av nykterhetsvård som funnits tidigare. Vad vi här skall göra är en problematik som vi inte kunnat ta upp i propositionen. Till Evert Svensson vill jag bara säga: Det onödiga tycker jag inte är de konstiga ekonomiska manipulationer som ni sysslar med — de är i och för sig märkliga — utan det onödiga är att nu göra ett nummer av att man tre år fram i tiden vill ha ett högre tal för utbyggnaden av behandlingsplatser. Det påminner mig om den sämre sidan av kommunalpolitiken — när jag sysslade med den — där man kunde ha en stor strid om den eller den idrottsplatsen skulle ligga på fjärde eller femte planeringsåret medan detta i själva verket betydde väldigt litet för vad som sedan uträttades i den aktuella kommunen. Därför tycker jag det här är en ganska onödig strid. Vi kommer att få ta ställning till detta innan vi tar nästa års budget. Och visar det sig då att förhållandena förändrats, kommer utskottsmajoriteten inte att vara rigid eller uppbunden i något avseende.